Herr talman! I dag behandlar vi under utrikesutskottets betänkande rörande utrikesförvaltningens budget egentligen huvudsakligen mer praktiska än utrikespolitiska frågor. Dit hör kravet att ge Taiwans representationskontor i Stockholm skattefrihet på samma sätt som för diplomatiska representationer för andra stater. Den frågan har lösts av flera av de större EU-staterna utan att de behövt göra avkall på sin officiella Kinapolitik. Det skulle också Sverige kunna göra. Men utskottsmajoriteten väljer att göra frågan avhängig av svensk Kinapolitik i stort, vilket är helt onödigt, om det inte är så att man i första hand tar hänsyn till hur världens största och allt mer mäktiga diktatur kan tänkas reagera. Den fullständigt oacceptabla utpressningspolitik som regimen i Beijing utövade mot ett antal små centralamerikanska stater, för att dessa i september inbjöd Taiwans president till festligheterna i samband med den stora Panamakanalkonferensen, visar i och för sig att allt är möjligt. Det faktum att stora stater som USA och Canada samt FN valde att utebli från konferensen som en följd av Beijings hotelser tyder på att stora delar av världssamfundet är berett att falla undan. Och då kan vi vara övertygade om att detta inte leder till ett internationellt mer anständigt uppträdande från Beijings sida i fortsättningen. Tyvärr riskerar det tvärtom att uppmuntra till efterföljd. Undfallenheten inför mäktiga och köpstarka förtryckare är beklämmande. En månad senare, i oktober, kom nästa hot och utpressningskampanj från regimen i Beijing när Taiwans vicepresident gjorde en privatresa i Europa. Viktiga EU-stater med Spanien i spetsen föll undan och hindrade inresa. Endast vårt nordiska broderland Island demonstrerade en rakryggad hållning inför alla kinesiska hot och lät vicepresidenten fullfölja sitt isländska besök. Man kan bara fråga sig vad som hade hänt om resan i utgångsskedet hade innefattat också Herr talman! Folkrepubliken Kinas anspråk på att företräda ett och hela Kina har i förhållandet till Asiens mest lovande demokrati som jag har anfört tagit sig ytterst arroganta uttryck. Den militära uppladdningen i havsområdet mellan fastlandet och Taiwan inför presidentvalen i mars 1996 saknar motstycke internationellt. Relationerna över Taiwansundet är den kanske mest explosiva oroshärden i denna del av världen. I Folkrepubliken Kina tycks uppfattningen att Taiwan en dag skall återförenas med fastlandet i hög grad sammanhänga med strävan att återställa de nationella oförrätter som man i Kina anser sig ha utsatts för från omvärldens sida det senaste århundradet. Skulle Taiwan förklara sig formellt självständigt är sannolikheten därför stor att ledningen i Beijing av inrikespolitiska skäl kanske inte ser något alternativ till att svara med militära medel. Detta riskerar i sin tur att destabilisera hela regionen. Missilkrisen i mars 1996 gav Beijing signalen att USA inte självklart skulle avstå från att ingripa i ett sådant läge. Om ledningen i Beijing beslutar sig för att blockera ön genom att stänga transportlederna runt om och till Taiwan får det allvarliga konsekvenser bl.a. för Japan, vars oljeimport anländer via dessa rutter. All kinesisk maktpolitik mot Taiwan måste fördömas klart och entydigt. Oavsett om Taiwan vunnit internationellt erkännande är det i strid med folkrätt och ett hot mot den internationella säkerheten i FN-stadgans mening. Medborgarna på Taiwan avgör själva om de vill bli en del av Folkrepubliken eller fortsätta leva sitt eget liv. Herr talman! Omvärldens beslut i samband med att Folkrepubliken övertog Taiwans plats i FN:s säkerhetsråd uppfattas av Beijing som ett erkännande av att regimen där fått världssamfundets godkännande när det gäller att vara den legitima företrädaren för ett och ett enda Kina. När omvärlden 1971 genom Generalförsamlingens resolution 2758 bytte ut Republiken Kina - Taiwan - mot Folkrepubliken Kina som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd var det ett naturligt uttryck för vilka världens stormakter, dessutom kärnvapeninnehavare, faktiskt var och är. Att Taiwan ställdes utanför FN:s medlemsskara berodde däremot på att varken Beijing eller Taipei kunde acceptera mer än en företrädare för Kina i FN:s medlemskrets. Historien visar däremot, med såväl Tyskland som Korea, att någon entydig folkrättslig enstatsdoktrin inte finns internationellt etablerad. Till historien hör naturligtvis också att varken regeringen i Beijing eller den i Taipei vid den tidpunkten hade någon demokratisk legitimitet. Kinas historiska överhöghet över Taiwan är långt ifrån klarlagd. Det har inget att göra med huruvida merparten av Taiwans befolkning på i dag 24 miljoner har sina rötter i kolonisering från de kinesiska provinserna Fukien och Kwandong för ett antal hundra år sedan. har Taiwan styrts från Taipei. Endast under de fyra åren från krigsslutet 1945 till slutet på inbördeskriget 1949 var Taiwan i någon formell mening under Beijings kontroll - dock inte den kommunistiska regimens utan Chiang Kai-sheks. Det kan dock i hög grad ifrågasättas vad denna kontroll stod för under en tid när de styrande på inbördeskrigets båda sidor på fastlandet befann sig på kulmen av ett inbördeskrig som lamslog hela fastlandet. De normala kriterierna på territoriell kontroll för att fastställa ett lands självständighet saknar relevans vad gäller hela det senaste århundradet för Taiwan. Förvisso kunde världssamfundet länge blunda inför frågan om demokratisk legitimitet och Taiwans status. Från demokratisk utgångspunkt var regimen i Taipei länge lika oacceptabel som den i Beijing. I dag är läget ett helt annat. Taiwan är det mest glädjande exemplet på att demokrati inte är ett västerländskt påfund, utan något som har universell giltighet för människor runt om i världen. Som utrikesutskottet också framhåller i betänkandet är i dag alla politiska ledare på alla nivåer i Taiwan folkvalda i fria och demokratiska val. Liberalernas framgångar i de nyss avhållna lokalvalen visar att snart kan ett totalt maktskifte i demokratiska former ske på nationell nivå i de kommande parlamentsoch presidentvalen. Då kan frågorna om världssamfundets ett-Kina-politik komma att ställas på sin spets. Allt tal om asiatiska värden när det gäller krav på demokrati och mänskliga rättigheter i Ost och Sydostasien har på Taiwan avslöjats. Det är bara oförbätterliga politiska ledares rädsla för ett öppet och demokratiskt samhälle. De allmänna val som hölls i mars 1996 i Taiwan är ett mönsterexempel för Asiens många hel eller halvdiktaturer. I det avseendet borde inte världssamfundet behöva hymla. Herr talman! Frågan om människor av kinesiskt ursprung önskar leva i en eller flera statsbildningar kan bara avgöras av dessa människor i fria och demokratiska former. Den frågan kan aldrig avgöras av en svensk ett-Kina-politik från det tidiga kalla krigets dagar. Även om principen om ett Kina lever vidare kan den aldrig med någon automatik ge de kommunistiska envåldshärskarna i Beijing något slags ensamföreträdarrätt. Det saknar de varje demokratisk legitimitet för. Svensk ett-Kina-politik kan aldrig innebära något annat än att vi erkänner rätten för folken i Kina och Taiwan att återförenas. Om och när folken i Kina och i Taiwan önskar återförenas kan det endast ske genom att de båda folken i fria och demokratiska former tar ställning för detta. På den punkten måste världssamfundet vara entydigt. Kan det råda någon tvekan inom utskottsmajoriteten om att frågan om Taiwans framtida ställning skall avgöras av det taiwanesiska folket i demokratiska former och inte av förtryckarna i Beijing - världens största diktatur, utan någon som helst demokratisk legitimitet att tala vare sig för folket på Taiwan eller för folket i Kina? Frågan om Taiwans status i världssamfundet och i FN får vi anledning att återkomma till senare under riksdagsåret, men det borde vara en självklar uppfattning att FN skall bestå av företrädare för världens alla stater, även om vi tyvärr tvingas acceptera att alla stater inte är demokratiska och att deras företrädare inte alltid har demokratisk legitimitet. Det kan emellertid inte vara acceptabelt att en stabil statsbildning med demokratiskt styre och legitimitet ställs utanför världssamfundet. Det kan därför, herr talman, inte finnas vare sig folkrättsliga eller legala hinder mot att medge Det kan bara röra sig om politiska överväganden. Jag yrkar bifall till reservation 2 vid betänkandet.

Herr talman! Vänsterpartiet står bakom majoritetens uppfattning när det gäller Taiwans representation i Stockholm. Jag vill därför ställa frågan om det är folkrättsliga, legala eller politiska skäl för det ställningstagandet och i så fall vilka de är.

Herr talman! Eftersom det inte hänvisas till några folkrättsliga eller legala bestämmelser när det gäller detta ställningstagande kan jag därmed dra slutsatsen att det är politiska skäl.

Herr talman! I inledningen till kapitlet om utgiftsområde 5 står som målsättning för utgiftsområdet: Målet är att säkerställa Sveriges förbindelser med andra länder.

Det har varit en bland många uppgifter som ambassader haft i alla tider. För inte så länge sedan debatterades i denna kammare den svenska krigsmaterielexporten. Både då och vid tidigare tillfällen har Miljöpartiet såväl i försvarsutskottet som i utrikesutskottet drivit frågan att all svensk krigsmaterielexport skall avvecklas. Vi menar att Sveriges vapenproduktion och vapenexport står i motsättning till Sveriges internationella nedrustningssträvanden. Därmed avvisar Miljöpartiet de satsningar och den marknadsföring av svenska vapen - som just i det aktuella fallet med JAS - skall bedrivas via de svenska ambassaderna. Jag yrkar bifall till reservation 1. För Miljöpartiet är FN ett viktigt forum. Det är den kanske viktigaste internationella mötesplatsen världen har. Vi menar att det är den enda riktigt öppna mötesplats där alla länder kan samlas och där inte marknadskrafter, ekonomisk eller militär styrka påverkar rätten att få delta och komma till tals. Vi vet att med den nya generalsekreteraren har det nödvändiga reformarbetet inom FN startat, men utan att de ekonomiska problemen är lösta. Det har ända sedan FN:s början varit så att kraven på FN har växt i samma takt som nya oroshärdar uppstår och katastrofer inträffar och mängden olösta problem av olika slag ökar. FN:s medlemmar glömmer att kraven inte kan bli större än FN:s motsvarande resurser, och resurserna kommer från medlemmarna. De två största obligatoriska avgifterna i FN:s budget som medlemmarna är skyldiga att betala är bidraget till FN:s reguljära budget och bidraget till FN:s fredsbevarande uppgifter. Att medlemmarna fullgör sina betalningsskyldigheter, och dessutom i tid, är avgörande för FN:s ekonomi. Miljöpartiet framhåller i sin motion att vi anser att FN är den enda organisation som inom sitt verksamhetsfält har den agenda som är nödvändig för att tackla de nya icke-militära hoten i världen: fattigdomen och de ökande klyftorna mellan rik och fattig, den alltför snabba folkökningen, naturresurser som stagnerar eller minskar och den ständigt ökande förstöringen av miljö och natur. Vårt land fortsätter att arbeta för en förbättring av utvecklingsländernas tillträde till den europeiska marknaden, står det också i inledningen till detta avsnitt i budgeten. Många utvecklingsländer är helt utanför världshandeln över huvud taget. Miljöpartiet anser att de nuvarande mönstren för världshandeln i många fall är en bidragande orsak till att u-länderna har haft svårt att förbättra sin ekonomi. Deras råvaruexport ger mindre pengar än vad som behövs för importen av varor från andra länder. U-länderna töms också kvickt på sina tillgångar när de måste betala på de utlandslån de har. Det är pengar som borde använts till skuldavskrivningar. Om ett land skall ha en chans att tackla sin fattigdomsproblematik är skuldavskrivningar ett måste. All skuldsättning är också ett ingrepp i ett lands självständighet eftersom det då styrs utifrån av banker och kreditinstitut och kanske också av sina biståndsgivare, dvs. sina partner i utvecklingssamarbetet. Om man tittar på historien har u-länderna själva gjort flera försök att få i gång en dialog och samverkan med i-länderna om en ny ekonomisk världsordning. Det första var 1974. Då drev den alliansfria rörelsen fram ett extra möte med FN:s generalförsamling för att i oljekrisens spår sätta press på industriländerna. Kravet var en ny internationell ekonomisk ordning. Man hade satt upp en rad punkter: ett rättvist och skäligt samband mellan priser på råvaror och industrivaror, ökat bistånd som ej var bundet till inköp i givarlandet, reglering och övervakning av internationella företags verksamhet, ett valutasystem som stödde u-ländernas utveckling, stopp för slöseriet med jordens tillgångar, ökat samarbete mellan u-länder, tekniköverföring och avskrivning av u-ländernas skulder. Det är mycket av detta som vi i dag diskuterar i biståndssammanhang. Ett handlingsprogram med detta innehåll antogs av generalförsamlingen. Det utvecklades vidare vid ett nytt extra möte. Men dessa handlingsplaner har de rika länderna tagit lätt på. År 1980 gjorde u-länderna ett nytt försök att få i gång en samverkan med i-länderna, men då lyckades man inte ens enas om dagordningen. Vid den senaste WTO-konferensen, som hölls i Singapore, fanns förslag om att sociala och miljömässiga kriterier skulle införas i handelsavtalen. Också det stupade av olika skäl, trots att man önskade införa förbud mot barnarbete, vilket en del av länderna stödde. Ett par dagar före G 7-ländernas konferens i juli i år var det åter dags för ett liknande möte. Då höll Europas gröna partier en konferens i EU-parlamentet tillsammans med sju av de fattigaste länderna i världen - Niger, Somalia, Haiti, Bangladesh, Pakistan, de små öarna i Stilla havet och Sierra Leone. Deltagarna i P-toppmötet enades om riktlinjer. Själva dokumentet kallades för handels och finansinstrument. Man talar om strukturanpassning, man vill ha en omvandling av statsskulden för de fattigaste länderna till program för hållbar utveckling och man vill att allt skall ordnas inom FN och i FN:s regi. Det var tal om finansiell spekulation. Man diskuterade de enorma summor, ca 1 500 miljarder dollar, som byter ägare på den internationella valutamarknaden. Det kom också ett förslag, som vi hört om här i kammaren. Det är ett initiativ från länder med syfte att införa en 0,5-procentig skatt på växlingsoperationer inte bara för att underlätta centralbankernas arbete, vilkas uppgifter är att bevaka valutakurserna, utan också för att frigöra avsevärda intäkter som skulle kunna användas till program för hållbar utveckling. Man talar om företräde och om målet om en hållbar utveckling. Man vill ha nya miljömässiga och sociala kriterier som skulle antas för att reglera världshandeln. Det krävs en total omvärdering av Världshandelsorganisationens stadgar. Man vill omforma en artikel med allmänna undantag för att införliva miljökraven. Man vill också göra en gemensam förklaring av Världshandelsorganisationens medlemsstater i syfte att skapa en tydlig hierarki där multilaterala konventioner rörande miljön får företräde framför frihandeln. Ett förslag om ett multilateralt avtal om investeringar debatteras för närvarande inom OECD och utarbetas av en arbetsgrupp i världshandel. Man skulle önska att allt som man diskuterade skulle diskuteras inom FN:s institutioner och ställas under målet om en hållbar utveckling också i FN:s regi. När man som jag har varit delegat i FN och pratat med olika representanter märker man att kritiken mot FN är väldigt stark. Men det är positivt att se att när det verkligen gäller, och när man vill ha hjälp att få igenom någonting som stöder samverkan och dialog mellan i-länder och u-länder - då vill man vända sig till FN. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och 3 som gäller dels skattefrihet för Taiwans representation i Stockholm, dels en förstärkning av den svenska representationen i Taipei. Michael Stjernström kommer att tala om denna fråga senare, så jag skall inte utbreda mig om den. Vi har också redan hört många fina motiveringar för de här reservationerna. Jag skall ta upp frågan om det projektsekretariat som finns inom UD. Det inrättades 1994 under den fyrpartiregering som då fanns. Huvudskälet var att regeringen fann ett behov av att experter med insikt i och erfarenhet av det multilaterala biståndsområdet skulle kunna bistå svenska företag med information, utbildning och kunskapsöverföring. Man ville möjliggöra för svenska företag att slå sig in på den stora marknad som de multilaterala FN-organen och Världsbanken representerar. Dessa internationella organisationer kommer enligt genomförda beräkningar att upphandla varor och tjänster till olika projekt för uppemot 300 miljarder dollar under resten av 1990-talet. Det rör sig alltså om mycket stora pengar. En analys av de svenska företagens andel av de här uppköpen har visat att marknaden ännu inte i tillräckligt hög grad har uppmärksammats av svenska företag - i alla fall har de inte tagit de chanser som de har på marknaden tycker vi. Den främsta orsaken är kanske bristande kunskap om organisationernas struktur och synsätt. Det finns alltså en hög potential. Med hänsyn till detta, och med hänsyn till att Sverige är en stor givare till de aktuella organisationerna, borde den här marknaden vara mer lättåtkomlig även för svenska företag. För att kunna ta vara på och utveckla de här möjligheterna menar vi kristdemokrater att det är viktigt att projektexportsekretariatet får de resurser det behöver för att verkligen kunna göra en insats. Vi konstaterar med glädje att man inte avser att lägga ned sekretariatet, utan att man efter den treåriga försöksperioden anser att det skall få fortsätta. Samtidigt säger man att det är upp till regeringen i vilken utsträckning det skall handla om. Vi kristdemokrater hoppas att regeringen verkligen ser detta som en möjlighet att ta vara på, och att sekretariatet får de resurser som krävs. En annan fråga som vi kristdemokrater har tagit upp vid några tillfällen är den NGO-ambassadör och det sekretariat som har funnits inom Utrikesdepartementet för att uppehålla kontakten mellan UD och nationella och internationella enskilda biståndsorganisationer. Vi menar att det har varit olyckligt att lägga ned denna tjänst. Nu har vi fått till svar att även om tjänsten inte finns kvar i den utformning som den tidigare har haft finns det andra vägar att hålla kontakten med de enskilda organisationerna. Kristdemokraterna har naturligtvis inte någon annan uppfattning än regeringen; de här organisationerna utför ett mycket värdefullt arbete. Därför är det viktigt att de har möjlighet att komma in när det gäller uppläggningen av landsstrategierna, dvs. att vara med redan på planeringsstadiet i den bilaterala biståndsverksamheten. De har mycket värdefull information och många värdefulla synpunkter som det är viktigt att regeringen och Sida tar vara på. Det är alltså inte bara fråga om information som skall gå i en riktning, utan det är också fråga om att på allra bästa sätt ta vara på organisationernas kunskap. Det hela har nu lagts upp på ett annat sätt. De olika regionerna har sina kontaktpersoner som har kontakt med enskilda organisationer. Det kan i och för sig fungera bra när det gäller att ge information om länderna. Men man kan undra om de personer som finns inom de olika regionernas arbete åtminstone till en början är lika vana vid att samarbeta med enskilda organisationer. Det kanske inte alltid är fallet. Det som var så bra med den NGO-ambassadör som fanns var hans mycket stora kompetens när det gällde samarbetet med de enskilda organisationerna. Vi kristdemokrater menar att denna kompetens ändå har gått förlorad i och med detta. Man har nu tillsatt en ny person, men efter vad vi har förstått skall den personen speciellt syssla med de multilaterala organisationerna och hjälpa de enskilda organisationer som är ovana - så uttrycker man det - att komma in i arbetet. Vi efterlyser att man också på ett riktigt sätt tar till vara de enskilda organisationernas kunskap och kompetens. De måste få vara med också i planeringsarbetet. När ärendet har beretts har jag diskuterat frågan om hur det ligger till med Folkrörelserådet. Det har framkommit information om att det inte sammanträder lika ofta som tidigare. Under den förra regeringsperioden träffade Folkrörelserådet enskilda organisationer inte varenda månad, men näst intill. Det gick inte ens två månader mellan mötena. Så ofta förekommande är inte den kontakten nu - det har vi hört från flera håll. Enskilda organisationer efterlyser en närmare kontakt. Där gäller samma sak, dvs. att det är fråga om att redan från början vara med i beredningsarbetet, i diskussioner om eventuella förändringar och i planeringen. De enskilda organisationerna måste få ge sina synpunkter. Numera ges mycket pengar till enskilda organisationer. Även om vi kristdemokrater anser att man borde ge ännu mer så är det stora summor som går den vägen. Därför är det för effektivitetens skull väldigt viktigt att man tar vara på varandras kompetens. Vi vill understryka att det är oerhört viktigt att man inte på något sätt förlorar i kontaktytor. Vi menar att en NGO-ambassadör var ett utmärkt sätt att sköta dessa kontakter. Sedan hindrar det naturligtvis inte att man i och med omorganisationen också behöver kontakter som rör de speciella regionerna. Men jag tror att de har funnits även tidigare.

Herr talman! Bakom rubriken för utgiftsområde 5, Utrikesförvaltning och internationell samverkan, ryms bl.a. våra avgifter till FN:s reguljära budget och till FN:s fredsbevarande insatser av icke-militär art. Där finns bidragen till OSSE, EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik, Nordiska rådet, Europarådet, EAPR, Barentsrådet och många andra internationella organisationer. Där finns också anslagen till våra 102 När Lennart Rohdin i debatten sade att detta betänkande egentligen inte innehåller någon utrikespolitik, tycker jag att det är fullständigt fel. Detta är basen för utrikespolitiken. Dessa myndigheter är Sveriges ansikte utåt. Det fanns ett talesätt, och det finns kanske fortfarande, när jag var tonåring och reste ut i världen. Då sade mina föräldrar: Sköt dig nu, så att du inte blir hemskickad på konsulatets bekostnad. Kanske talar folk än i dag om att bli hemskickade på konsulatets bekostnad. Men det är en mycket liten del av svenska utlandsmyndigheters verksamhet att hjälpa svenskar som av egen lättsinnighet eller på grund av olycka har kommit i svårigheter. De gör naturligtvis även detta, men det mesta av utlandsmyndigheternas arbete går ut på att vara verkställare av den utrikespolitik som vi här i Sveriges riksdag fattar beslut om och som riksdagen sedan ger regeringen mandat att vidarebefordra till utlandsmyndigheterna att genomföra. 1 000 är lokalanställda. UD är en stor arbetsgivare. Men jag skulle vilja påstå att denna verksamhet sköts inom en mycket snäv ekonomisk budgetram. Verksamheten har under senare år slimmats ytterligare. Dessa 102 utlandsmyndigheterna och 400 honorärkonsulaten kostar i runda tal 1,7 miljarder kronor. För det får vi väldigt mycket utrikespolitik. Svenska utlandsmyndigheter och svensk utrikespolitik har ett mycket gott anseende. Det märker inte bara vi riksdagsledamöter när vi reser i världen, då vi blir väl omhändertagna och får höra många goda ord om hur svensk utrikespersonal sköter sig, utan det omvittnas också av många utländska delegationer som möter oss och som helt osökt talar om vilka goda föredömen de svenska ambassadörerna är ute i fält. Jag vill särskilt lyfta fram en av våra utlandsrepresentationer, nämligen den permanenta missionen till Förenta nationerna i New York, FN-delegationen i dagligt tal. Jag tycker att de gör ett enastående gott arbete. Och jag vet efter många vistelser i FN att Sverige har ett oerhört gott anseende inte minst genom vår personals goda agerande. De är föredömen för många andra FN-delegationer där. Genom vårt medlemskap i säkerhetsrådet har man fått en ökad belastning, men man genomför detta arbete med endast obetydlig förstärkning. Kort sagt, vi har en slimmad organisation, en organisation som är bättre anpassad till att möta de utmaningar som nya tider bjuder. Det avspeglar sig även i de mål som UD har satt upp för sin verksamhet. Målen är i högsta grad utrikespolitiska. De anges i följande termer. Man skall utveckla Östersjösamarbetet genom UD:s verksamhet. Man skall förbereda och främja utvidgningen av EU, och man skall utveckla EU:s säkerhetspolitiska arbete. UD har också som mål att bli ett bättre instrument för näringspolitiken. Man engagerar sig starkt i reformeringen av FN. Man vill att FN skall börja arbeta mer konfliktförebyggande. Detta lägger man stora ansträngningar vid. Ett femte mål är att man vill ha förnyade relationer till Afrika, och man har lanserat partnerskapstanken. Detta kommer det säkert att talas mer om i biståndsdebatten. I det betänkande som nu föreligger finns det egentligen inte några stora tvistefrågor, och det finns bara sex reservationer i betänkandet. Så här i inledningen av dagen kan jag dra en parallell med hur det var tidigare när man debatterade biståndsbudgetar och UD-budgetar. Då hade vi sällan mindre än 100 reservationer sammantaget för dessa båda betänkanden. I dag är det sammanlagt mindre än 30 reservationer, vilket tyder på att vi har en stor samstämmighet i dessa frågor i riksdagen i dag. Jag skall övergå till att kommentera en del reservationer och meningsmotsättningar som kommer till uttryck i detta betänkande. Jag skall börja med frågan om en NGO-ambassadör, vilket har tagits upp av flera talare. Hans Andersson satte en sådan i motsatsförhållande till marknadsföringen av JAS Gripen i några potentiella köparländer. Utskottet skriver, vilket jag vill understryka, att det är olyckligt att på detta sätt sätta två verksamheter mot varandra. De tillfälliga resurser som man satsar på att exportera JAS skulle inte på något sätt kunna ersätta de ansträngningar som görs för att hjälpa folkrörelser eller på lång sikt kunna finansiera en NGO-ambassadör. Detta är inga permanenta insatser. Det är resurser som är högst tillfälliga och som finns på fyra ambassader. Vi hade tidigare en NGO-ambassadör, en särskild tjänst för kontakterna mellan främst utländska enskilda organisationer och Sverige och enskilda organisationer i Sverige. I dag, efter omorganisationen av UD, sköts detta på varje regional enhet för sig. Det är fullt logiskt att de organisationer som har biståndsprojekt i en viss region i världen skall ha kunniga och kompetenta personer att arbeta med och som känner den regionen särskilt väl. Men för att också introducera nya folkrörelser i detta arbete, som inte tidigare har några samarbetspartner, eller som har valt en region att samarbeta med, har man på avdelningen för internationellt utvecklingssamarbete också tillsatt en samordnande tjänst. Jag vill påstå att detta är ett mycket noggrannare sätt att ta sig an enskilda organisationers olika spörsmål och att det väl fyller den funktion som tidigare NGO-ambassadör hade. Det är också fullt logiskt i enlighet med den omorganisation som UD har genomfört - ingen här har uttryckt någon tveksamhet gentemot den utan alla har stått bakom den - att man också delar upp detta område. Utskottet tillbakavisar de påståenden i motionerna som säger att detta är en nedprioriterad verksamhet i dag. Så är inte fallet. Men det tas om hand inom en ny organisation. Därefter skall jag övergå till frågan om Taiwans skattefrihet, eller Taiwans status som det egentligen handlar om. Jag vill understryka vad utskottet skriver och vad vi har skrivit i många betänkanden tidigare, nämligen att det är en oerhört positiv utveckling som vi ser i Taiwan. Utskottet välkomnar verkligen att dagens ledare i Taiwan är valda i demokratiska val och att det taiwanesiska folket på det här sättet kommer i åtnjutande av demokratiska rättigheter. Men att därav dra slutsatsen att vi skulle införa skattefrihet som bakvägen skulle kunna vara ett bevis på att vi är på väg att erkänna Taiwan som suverän stat är att gå längre än vad utskottet vill göra. Vi välkomnar alltså den här situationen och konstaterar att det finns ett betydande utbyte på olika nivåer mellan Sverige och Taiwan och att det är förbättrade relationer mellan Kina och Taiwan, men detta leder inte till att utskottet vill ge skattefrihet. Erkännande av stater kan ju ske på olika sätt.

Jag tycker att det är en parallell, även om jag i övrigt inte kan se några paralleller mellan demokratiutvecklingen där och i Taiwan. Det är ändå två länder som inom en del av sitt land har en demokratiskt vald regering. Jag vill inte kommentera de enskilda ambassaderna i Minsk och Wellington, utan jag återkommer till den saken i mina repliker. Däremot skulle jag så här i slutet av mitt anförande vilja fråga: Vad menar moderaterna med att enskilda organisationer under anslaget D 2 inte skall få bidrag till projekt eller för sin organisation annat än genom generella principer? Jag skulle vilja få begreppet generella principer förklarat för mig.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

Herr talman! Den relativa enigheten i betänkandet har naturligtvis också att göra med den budgetprocess som vi numera har och som gör det svårt att driva särmeningar när budgetramarna är fastställda. En sak som jag inte sade i mitt huvudanförande är att den diplomatiska representation som nu kommer till stånd i Kinshasa självfallet är välkommen. Så till frågan om Taiwans representation i Stockholm. Uppenbarligen är det hänsyn till våra förbindelser med regimen i Beijing som är avgörande i sammanhanget. Några folkrättsliga eller legala instrument har ingen kunnat hänvisa till vad gäller vårt ställningstagande. Funnes det folkrättsliga invändningar mot detta skulle naturligtvis inte andra EU-stater ha kunnat lösa frågan. Och om FN:s ställningstagande 1971 skulle ses som ett folkrättsligt instrument skulle inte 30 medlemsstater från Centralamerika och Afrika kunna ha fulla diplomatiska förbindelser med Taiwan, vilket de i dag har. När det gäller det legala kan jag bara säga att det är möjligt att det finns en legal bestämmelse i svensk lagstiftning, men den bestämmer vi i så fall själva över - precis som är fallet i andra EU-stater som har löst den här frågan. Viola Furubjelke kan väl inte mena att de är på väg att bakvägen diplomatiskt erkänna Taiwan. Uppenbarligen är det fråga om politiska hänsyn. Då är frågan vilka polititiska hänsyn som skall tas. Skall sådana hänsyn tas till förbindelserna med världens största diktatur eller skall de tas till Asiens mest lovande demokrati? Jag tycker faktiskt att jämförelsen med irakiska Kurdistan faller. Som jag konstaterade i mitt huvudanförande har Taiwan historiskt aldrig varit under Beijings kontroll, definitivt inte under de senaste hundra åren. Där har vi en demokratisk regim som över hela landet utövar full kontroll.
Herr talman! Även om vi har en ny budgetprocess och vi därmed har svårigheter att reservera oss på vissa områden, Lennart Rohdin, medges fortfarande särskilda yttranden i sådana frågor. Dessa medtaget har vi mycket få meningsskiljaktigheter i dag. Att vi kan diskutera oss fram till kompromisser på dessa områden tror jag att vi alla - också Lennart Rohdin - är tacksamma för. Sedan till frågan om Taiwan. Vi har ju olika sätt att visa sympati för en nation. Det är tveklöst så, Lennart Rohdin, att det finns ett politiskt moment i erkännandefrågan. Det finns kriterier för erkännande som är folkrättsligt nedlagda. Dem kan många länder följa, och det gör också många länder. Men det finns inget tvång att erkänna länder när länderna uppfyller kriterierna. Det finns nämligen också ett politiskt moment i erkännandet. Redan i mitt inledningsanförande sade jag att jämförelsen med irakiska Kurdistan möjligen haltar vad gäller utvecklingen i de här länderna. Annars är det faktiskt en ganska typisk parallell som visar att vi inte använder detta för att uttrycka sympati eller avoghet gentemot länder. Många av oss i denna kammare skulle kanske vilja förorda t.ex. erkännandet av en palestinsk stat därför att vi i dag känner att det politiskt skulle stödja palestiniernas sak. Vi gör det dock inte därför att kriterierna inte är uppfyllda. När det gäller Taiwan har vi bekänt oss till en politik som kan benämnas som "ett-Kina-politik". I övrigt är det utan tvekan så att det politiska i denna fråga överväger. Vi behöver heller inte vara påvligare än påven själv. Ingen regering i Taiwan har krävt självständighet. Bakvägen skall vi inte erkänna Taiwan, utan det skall vi öppet göra när tid för det föreligger.
Herr talman! Det är riktigt att ingen regering i Taiwan har krävt att Sverige skall diplomatiskt erkänna Taiwan. Ingen i Sveriges riksdag har heller krävt det, just av nämnda skäl. Men den situationen kan, mot bakgrund av de senaste valen, mycket snart inträffa. Då tvingas vi att ta ställning i den frågan. Det finns inte, som Viola Furubjelke säger, några folkrättsliga tvång att erkänna länder som uppfyller kriterierna. Men bakvägen finns det heller inga hinder mot att göra det. Framför allt finns det inga folkrättsliga hinder mot att i reciprocitetens namn behandla Taipeis representationskontor i Stockholm på samma sätt som vårt handelskontor i Taipei behandlas av Taiwan utan att någondera staten diplomatiskt erkänt den andra. Detta kan flera andra EU-stater göra utan att detta är ett uttryck för att man bakvägen är på väg att diplomatiskt erkänna varandra. Precis som Viola Furubjelke säger är det i grunden fråga om ett politiskt hänsynstagande. När vi talar om världens största diktatur och Asiens mest lovande demokrati vill jag peka på en annan viktig skillnad exempelvis i förhållande till irakiska Kurdistan - bortsett från att Taiwan är en fullvärdig demokrati och har full kontroll över sitt territorium, vilket Peking aldrig haft under de senaste hundra åren. Båda dessa stater hör ju till våra största handelspartner. Det är därför som vi har ett kontor i Taipei och Taipei har ett kontor här. Således är det rätt rimligt att man hanterar varandra på ett sådant sätt att dessa intressen tillgodoses. Det gäller även viktiga svenska intressen. Tror man på demokratin skall man inte överdriva förväntningarna på vart de ekonomiska framstegen i folkrepubliken är på väg. Man skall inte underskatta vart de ekonomiska framstegen och det demokratiska Taiwan är på väg.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt bevekelsegrunden för Folkpartiets, Kristdemokraternas och Moderaternas krav att Taiwan skulle få skattefrihet om man inte har för avsikt att steg för steg i slutändan få ett de facto-erkännande av Taiwan som resultat. Om en nation, i det här fallet Taiwan, uppvisar en mycket positiv utveckling - man har haft två demokratiska val och lever i övrigt enligt demokratiska principer - skall det väl inte behövas ett erkännande, som det heter, bakvägen. Men när den tiden kommer att man från Taiwans egen regeringen kräver att omvärlden skall erkänna den får vi ta ställning till det och bedöma det utifrån deras egna meriter. Det är helt korrekt, Lennart Rohdin, att det i dag finns ett politiskt moment i det svenska ställningstagandet. Det förbehåller vi oss rätten till in till den dag det föreligger en framställan från Taiwans egen regeringen. Då kanske vi behöver ta ställning till en sådan linje. Det är alltså ett-Kina-politiken som gäller, men vi vill inte på något sätt förringa den stora insats som Taiwan gör för att främja demokratin i regionen. I övrigt håller jag med Lennart Rohdin om det positiva i Taiwans utveckling, hur det kan ha inflytande i regionen i övrigt och framstå som föredöme.

Herr talman! Vi tar naturligtvis revisorernas rapport på största allvar. Det är väldigt viktigt att vi blir bättre i utrikesutskottet när det gäller uppföljning och utvärdering. Vi arbetar hårt med de frågorna. Vi kommer framöver att mera ingående studera revisionsrapporten. I övrigt tror jag kanske inte att en total översyn är påkallad i dagsläget. Jag tror att vi har en effektiv utrikesförvaltning. Naturligtvis måste de här frågorna följas väldigt noga. Jag tycker också, precis som Hans Andersson, att det vore olyckligt om man högg av vissa myndigheter bara därför att man tvingas spara och att man är litet lättvindig med pengarna på annat håll. Men jag kan inte se några sådana tecken i dag. Som sagt skall vi granska revisorernas rapport ytterligare. Sedan får vi återkomma till just den frågan. Anslaget till EU-information, där Vänsterpartiet har yrkat ytterligare 10 miljoner, har genom utskottets beredning blivit öppnare för folkrörelser att ansöka pengar för informationsinsatser ur. Vi lyckades inte skrapa fram mer pengar, men vi lyckades i vår beredning ändå att komma överens om att det skulle vara möjligt för de folkrörelser, som har en bättre spridningseffekt än den som riksdag och regering genom sin information kan få, att söka pengar ur E 2 anslaget. I diskussionen har vi sagt att den tiden måste vara förbi när man använder det här till ja eller nejkampanjer. Det skall vara ren information.

Herr talman! När det gäller vår utlandsrepresentation kan man naturligtvis inte för all tid och evighet garantera att inga ambassader skall läggas ned. Vi skall ha en sådan utrikesförvaltning att vi snabbt kan anpassa oss till en ny tid och nya situationer i världen. I det här betänkandet och för den här budgetperioden finns det inga propåer om nedläggningar. Såvitt jag känner till finns nu bara diskussioner om utökningar till områden där vi faktiskt skulle behöva ha en bättre representation än vad vi har i dag. Det här betänkandet visar också att UD förmår att snabbt tänka om i frågor där man tycker att en neddragning var förhastad. Inte minst är närvaron i Kinshasa, som det genom det här betänkandet kommer att beslutas om, ett sådant tecken. Jag tror att vi alla vill ha en sådan utrikesförvaltning som snabbt kan sätta in resurserna där de behövs och ser till att de inte växer fast i länder där de kanske inte längre gör så stor nytta.
Herr talman! Först några ord om ambassaden i Kinshasa eftersom frågan har blivit så aktuell. Vi skrev redan i vår motion med anledning av propositionen att vi välkomnade regeringens beslut att hörsamma vårt krav på att åter öppna ambassaden i Kinshasa. Vi anser att det kommer att få stor betydelse för biståndsarbetet i den delen av Afrika, inte minst för de enskilda organisationernas arbete i Kongo, Burundi och Rwanda. Vi hörde till de partier som mycket kraftigt protesterade mot nedläggningen av ambassaden i Kinshasa. Detta skedde i en tid då närvaron där var absolut nödvändig, skulle jag vilja säga. Det var utan tvekan en felbedömning. Detta påpekade vi redan då. Vi menade att det var mycket olyckligt att man lämnade i stort sett hela fransktalande Afrika åt sitt öde. Vi menade att det redan då fanns tecken på oro i området - folkmordet i Rwanda hade redan skett. I Burundi var situationen alldeles bedrövlig, och oron trappades upp i Zaire. Nu är vi glada över att den har kommit tillbaka. Men detta är ett exempel på att man lyssnade för litet till kyrkor och enskilda organisationer. De hade redan då ställt detta krav, men man lyssnade inte. Det är det vi misstänker, att man inte lyssnar lika noga som man tidigare har gjort när det gäller de frågor där de enskilda organisationerna har en stor kunskap och kompetens. Vi hoppas att nedläggningen av NGO ambassadören inte innebär en försämring av relationerna. Men vi befarar att det är en viktig kompetens från UD:s sida som har försvunnit.

Herr talman! Jag förstår att Ingrid Näslund tycker att en kristdemokratisk biståndsminister lyssnar bättre än en socialdemokratisk. Det ligger i sakens natur. Att regeringen i dag beslutar att ha en diplomatisk närvaro i Kinshasa tyder på en stor flexibilitet som vi väl kan uttrycka någonting positivt omkring. Det är inte fråga om att öppna en ambassad, som motionärerna önskar, men vi ökar den diplomatiska närvaron där. Det har alltid funnits möjligheter för de folkrörelser och kyrkor som har verkat i Kinshasa att med stöd från UD fortsätta sin verksamhet, eftersom man har bidragit med lokaler och samordning på ett sätt som inte alls innebär att de - som Ingrid Näslund beskriver det - har lämnats i sticket. När det gäller NGO-ambassadören kunde det vara intressant att höra om Ingrid Näslund har någon kritik att rikta mot den tilltänkta regeringspartnern, moderaterna, i det här avseendet. Moderaterna har ju för avsikt att för folkrörelser och ideella organisationer dra undan deras levebröd i stort sett fullt ut genom att slopa anslaget D 2. Det ser nog folkrörelserna mycket allvarligare på än en omorganisation som innebär att de får ett mera kompetent och specialdestinerat stöd i fråga om NGO-kontakter i andra länder.
Herr talman! Beträffande den avslutande frågan visar vårt agerande att vi inte har samma uppfattning som moderaterna. Så det behöver inte Viola Furubjelke ha några funderingar om. Vi uttryckte vår glädje i vår motion. Jag sade också alldeles nyss att vi är glada över att man nu i alla fall upprättar en närvaro, även om jag förstår av det som Viola Furubjelke säger att det inte rör sig om en ambassad. Sedan sade Viola Furubjelke att UD såg till att kyrkorna och de enskilda organisationerna i Kinshasa hade hjälp av UD. UD ställde lokaler till förfogande - så långt är det rätt. Men missionsorganisationerna fick ju ställa en person till förfogande för att det skulle finnas en svensk generalkonsul i området. Det handlade om ett typiskt samarbete och inte bara om att UD stod för någon tjänst. UD:s närvaro saknades där, och den hade verkligen behövts i denna svåra tid som då var.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag inte uppfattade glädjen i Ingrid Näslunds röst tidigare. Men jag tycker att vi skall vara hederliga nog att säga att när det gällde Kinshasa förde vi diskussioner i utrikesutskottet med regeringen, med kyrkornas företrädare och med många andra. Inte förrän man visste att det fanns en acceptabel lösning för de organisationer och kyrkor som verkade i Kinshasa stängde regeringen den svenska ambassaden där. Det tror jag att Ingrid Näslund kan hålla med om, för det är i alla fall fakta i målet.
Herr talman! Jag vill först instämma i det som Viola Furubjelke sade om att våra utlandsbeskickningar gör ett mycket bra arbete. Vi i utrikesutskottet har ju möjlighet att träffa en hel del ambassadpersonal. Jag har bara positivt att säga om den. Det gäller särskilt FN-delegationen som gör ett oerhört bra arbete. Den har det mycket arbetsamt just nu när vi är med i säkerhetsrådet. Det hindrar inte att man ser över utrikesförvaltningen. Vi får återkomma till den frågan när revisionsrapporten skall behandlas av riksdagen. I rapporten sägs ändå att utrikesförvaltningen är i behov av en förutsättningslös och oberoende översyn. Jag tror att det ligger mycket i det. Ställningstagandet får komma senare. Det mesta har väl sagts om Taiwan. Men inom ett Kina-politiken kan vi vara generösa mot Taiwan på samma sätt som man i Taipei är generös mot oss. Jag tycker att det är ganska rimligt. Det föreslås två nya ambassader, i Minsk och i Wellington. Angående Minsk är det en mer positiv skrivning i dag än vad det var för ett år sedan. Man skriver att det skall inrättas ett honorärkonsulat i Minsk. Men det stämmer tydligen inte med den lagstiftning som gäller i Vitryssland. En samnordisk lösning vore betydligt mer intressant. Jag vill fråga Viola Furubjelke om det har hänt någonting på det området och hur hon ser på detta. Till sist vill vi ha generella principer även när det gäller den verksamhet som behandlas i anslaget D 2. Säkerhetspolitik och fredsfrämjande insatser är naturligtvis väldigt viktigt, men jag skulle kunna räkna upp åtminstone tio andra uppgifter som är minst lika viktiga, men som inte har specialdestinerade bidrag. Vi vill se biragsgivningen mera generell så att den blir rättvis när det gäller hela samhällssektorn.
Herr talman! Jag skall ta mig an frågan om en beskickning i Minsk, eftersom jag inte hann med den i mitt anförande. Det är mycket riktigt som Lars Hjertén säger, att utskottet skriver relativt positivt om möjligheterna. Regeringens ansträngningar har framför allt gällt att försöka att få till stånd ett honorärkonsulat i Minsk. Detta har den vitryska regeringen obstruerat emot genom att säga att ett sådant inte passar in i Vitrysslands lagstiftning. Därför kan vi inte få ha någon representation där. Sverige är inte det första land som har försökt att komma in i Vitryssland och blivit nekat. Det gäller också för internationella organisationer. Man kan inte tolka det på annat sätt än att Vitryssland inte vill ha någon som rapporterar inifrån. Detta får naturligtvis inte hindra oss. Därför har man på nordisk basis försökt att få till stånd en gemensam mission i Vitryssland. I dagsläget kan jag som konkret svar på Lars Hjerténs fråga säga att man tyvärr inte har nått några framgångar. Vad det kan bero på kan jag bara spekulera i, men jag kan tänka mig att man både från vår egen regering och från berörda länders regeringar anser att det skulle kunna missförstås om Sverige i rådande situation öppnar en beskickning i Minsk. Det är ju verkligen viktigt att inte uppmuntra den trista utveckling som vi ser i Vitryssland i dag. Men detta är mina egna personliga reflexioner över vad som kan ligga bakom den tveksamhet som finns såväl från vår egen regering som från andra nordiska regeringar. Det kan säkert i alla fall vara en komplicerande faktor.
Herr talman! Jag tackar för det förtydligandet. Jag tror att vi kan enas om att det behövs en svensk representation av betydligt större omfattning än vad vi har i dag. Den är ju mycket blygsam, och den sker i samband med att vi bidrar med en del medel för demokratiuppbyggnaden i Vitryssland. Sedan har jag inte så mycket mer att tillägga, eftersom Viola Furubjelke inte tog upp de andra frågorna. När det gäller UD:s fortsatta arbete är det viktigt att man ser över den ganska omfattande rapporten, vilket vi kommer att göra efter nyår när den hamnar på riksdagens bord. Då återkommer vi i denna fråga.
Herr talman! Det är riktigt att vi får återkomma om revisorernas rapport och om hur vi ser på kostnadseffektivitet i utrikesförvaltningen. Men jag vill ändå bemöta Lars Hjertén och ställa ytterligare en fråga om de generella principer som enskilda organisationer skall vila på. Vi vet i dag att frivilligorganisationer inom bl.a. kyrkor och fredsrörelser som arbetar med fredsfrämjande insatser är starkt beroende av bidrag för att de skall kunna åstadkomma någonting som är oerhört positivt från samhällets synpunkt. Det är ren samhällsnytta som bedrivs med de här pengarna, och de får en mycket, mycket stor spridningseffekt. Jag har svårt att tro att Lars Hjertén här i dag den 10 december, på den s.k. mänskliga rättighets-dagen, skulle vilja sänka alla de organisationer som får sina bidrag via D 2-anslaget. Det skulle vara bra med ett klargörande, Lars Hjertén, om det är detta som Moderaterna står för. Är det detta ni går ut och säger om ni någon gång blir inbjudna till frivilligorganisationerna för att tala, att ni vill dra undan deras bidrag och att ni tycker att de inte har något existensberättigande med stöd av statliga medel?

Herr talman! Jag vill ta upp frågan om Sveriges relationer med Taiwan. Taiwan är Sveriges tjugoförsta största exportmarknad. Exporten till landet uppgick till drygt 4 Taiwan uppgick till drygt 3 miljarder samma år. Ett trettiotal svenska företag är etablerade i landet och många andra säljer framgångsrikt genom lokala importörer. Taiwan är således en viktig handelspartner för svenska företag. Ett allt livligare utbyte äger rum mellan Taiwan och Sverige genom besök av industri och handelsdelegationer, likaså på riksdags och myndighetsnivå. Även på andra områden såsom kultur, utbildning och forskning sker ett livligt utbyte. Taiwanesiska parlamentarikerförbundet. Föreningens syfte är att främja kontinuerliga kontakter mellan parlamentariker i Sverige och i Taiwan och att stärka utbytet mellan ländernas näringsliv samt att i övrigt sprida information om Taiwan bland svenska parlamentariker. Trots avsaknad av formella diplomatiska relationer mellan Taiwan och Sverige har länderna högt utvecklade permanenta kontakter. Exportrådets kontor i Taipei har hög status och en skattefrihet och viseringsrätt som är likvärdig med diplomatiska representationers. Motsvarande uppgifter fullgörs i Sverige av Taiwans representationskontor i Stockholm, som i realiteten fungerar som en utländsk ambassad. Mot bakgrund av det ständigt växande utbytet mellan Sverige och Taiwan bör Sverige ge Taiwans kontor i Stockholm en skattemässig likabehandling med den som kommer exportkontoret i Taipei till del och som sker för Taipeis representationer i Tyskland, Utskottsmajoriteten skriver att det inte är möjligt att tillerkänna Taiwans representation samma villkor som tillkommer utländska beskickningar i Sverige. Skälet skulle vara att Sverige följer en ett-Kinapolitik. Men varför skulle Sverige behöva behandla Taiwans kontor i Sverige annorlunda än vad Tyskland, Österrike och Frankrike behandlar Taiwans kontor i respektive land? Det vore intressant att få ett svar på den frågan här i kammaren i dag av Viola Furubjelke. Menar Furubjelke verkligen att Tyskland bakvägen skulle erkänna Taiwan eftersom man medger skattefrihet? Det tycker jag är ett ganska allvarligt påstående. Enligt min uppfattning finns det inga formella eller praktiska hinder mot förslaget om skattefrihet. Regeringen bör skyndsamt vidta de åtgärder som behövs för att denna fråga skall lösas. Herr talman! Taiwan har under senare år börjat att investera i andra länder. Taiwaneserna är också intresserade av att investera i Sverige. Skattefrihet för Taiwans representation och dubbelbeskattningsavtal mellan våra länder skulle underlätta. Enligt uppgift har Finansdepartementet arbetat med frågan om ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Taiwan. Finansdepartementet har dock inte fått klartecken från Utrikesdepartementet för att lägga fram ett förslag till avtal. Jag anser att det nu är hög tid för Utrikesdepartementet att ge detta klartecken så att vi kan få till stånd ett avtal. Taiwan har avtal med andra länder utan att ha diplomatisk status. Avtal om dubbelbeskattning finns t.ex. med Australien och Kanada. Flera länder håller på att diskutera avtal, t.ex. Tyskland, Portugal, Polen och flera av de östeuropeiska staterna. Det är också viktigt för svenska intressen att skapa ett dubbelbeskattningsavtal. Om en lösning kommer till stånd kan svenska företag i Taiwan ta hem pengar till Sverige utan dubbelbeskattning. Taiwan är en demokrati och har i dag diplomatiska relationer med ca 30 länder. Republiken förtjänar en bättre plats när det gäller internationella relationer. Varför skulle inte Taiwan accepteras? Taiwan har knackat på dörren till Förenta nationerna de senaste fem åren. FN borde tillsätta en ad hoc-kommitté för att studera frågan och hitta en lösning. Sveriges regering borde stödja Taiwans strävan att komma med i internationella organ, bl.a. i Förenta nationerna. Herr talman! Jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer i betänkandet men yrkar endast bifall till reservation nr 2.
Herr talman! Låt mig bara helt kort få svara på den konkreta fråga som ställdes till mig. Självfallet har vi ingen anledning att moralisera eller sätta betyg på Tysklands agerande gentemot Taiwan. Det skulle vara oss främmande. Men Sverige för en självständig utrikespolitik. Enligt vårt sätt att tillämpa de folkrättsliga kriterierna för erkännande av nationer ser vi skattebefrielse som ett bakvägserkännande av Taiwan. Det har ingenting att göra med hur vi ser på Taiwans utveckling. Jag har här flera gånger talat om att jag delar den syn som också många andra här i kammaren har på den positiva utveckling som har skett i Taiwan. Men erkännandefrågan hänger inte samman med detta. Ett-Kina-politik är den politik som gäller för svenskt vidkommande för när närvarande och för överskådlig tid framöver.
Herr talman! Furubjelke säger att hon inte har någon anledning att moralisera över Tysklands beslut att medge skattefrihet och att det skulle vara att erkänna Taiwan bakvägen. Men i den här frågan kopplar Viola Furubjelke just ihop skattefriheten med att bakvägen erkänna Taiwan. Det tycker jag är ett mycket lågtstående uttalande att göra från riksdagens talarstol. Det vore på sin plats att majoritetens företrädare erkände att det är politiska skäl till att man inte vill medge skattefrihet liksom att man inte vill medge dubbelbeskattningsavtal, som vore ganska naturligt, mellan olika handelspartner och att det är därför som UD inte vågar ge klartecken till Finansdepartementet, trots att man där har avtalet klart i princip. Det vore klädsamt att få ett erkännande om att det är politiska skäl och rädsla för Fastlandskina som ligger bakom. Då har det sagts klart ut. Då behövs inte en massa svepskäl som att det finns formella invändningar.
Herr talman! Jag vet inte var Michael Stjernström har hållit hus under den tidigare debatten här i kammaren i dag. Det har väl tydligt framgått att vi tillämpar folkrättsliga kriterier för erkännande. Som en följd av att detta erkännande kommer till stånd medger man skattebefrielse och en del andra förmåner till den beskickning som upprättas på vårt territorium. Vi lägger inte några värderingar på landet i fråga i det här avseendet. Vår utgångspunkt är först och främst att landet självt skall ha önskat ett oberoende, en självständighet. Det handlar inte om att vara rädd för Fastlandskina, utan det handlar om att vi bedriver samma politik som den absoluta majoriteten av världens länder i dag bedriver. Ett trettiotal länder har erkänt Taiwan, och resten av världen anser att det är ett-Kina-politik som gäller. Därför menar jag, Michael Stjernström, att ingen skall beskylla Sverige för att gå Kinas ärenden, utan vi för en vedertagen politik där vi genom vår tillämpning av folkrätten också har en självständig linje i frågan.
Herr talman! Om Furubjelke och jag skall arbeta vidare i den här frågan på ett positivt sätt, alltså frågan om att i framtiden möjligen kunna få skattefrihet och ett dubbelbeskattningsavtal för Sverige med Taiwan, tycker jag faktiskt att hon skall ta tillbaka detta uttalande om att införande av skattefrihet för Taiwans kontor i olika länder skulle innebära att bakvägen erkänna Taiwan. Om Furubjelke tar tillbaka det uttalandet, tror jag att vi kan komma framåt på ett positivt sätt i den här frågan.
Herr talman! Det är naturligtvis så att det inte nödvändigtvis skulle innebära detta. Det finns inget tvång i det. Men så som vi ser på saken skulle det kunna innebära det. Jag tycker att Taiwan förtjänar betydligt bättre. Jag tycker att Taiwan, när man själv från den taiwanesiska regeringen önskar självständighet, skall få en korrekt bedömning som grundar sig på de kriterier som gäller för erkännande av stater. Från svensk utgångspunkt ser vi ingen anledning att börja ge förmåner som tillkommer ambassader i andra länder. Jag vill gärna ha ett positivt samarbete med Michael Stjernström i den här frågan. Jag tycker att den taiwanesiska saken förtjänar det. Men just i den här frågan kommer vi inte överens i den här debatten.

Herr talman! 1,2 miljarder människor somnar hungrande varje kväll. Den absoluta fattigdomen är världens största gissel. Fattigdomen är det enda som är gemensamt för alla de fattiga folken. Det är den som skall utrotas och ersättas med tillväxt. Det är därför vi moderater sätter tillväxt och fattigdomsutrotning som det övergripande målet för alla våra insatser för u-världen. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att utrota fattigdomen i världen. I det ansvaret ligger också att göra detta så snabbt och effektivt som möjligt. Många länder i Asien har visat att det är möjligt att på 20-30 år gå från absolut fattigdom till relativt välstånd - t.o.m. i avsaknad av rika naturresurser. Vi skall inte hymla med att orsaken till fattigdomen i alla u-länder är eller har varit vanstyre. Det är den egna regeringen i landet som har hindrat utvecklingen. Oftast har det handlat om brott mot mänskliga rättigheter, avsaknad av ett rättssamhälle, korruption och enpartivälde. Samtidigt har landets befolkning inte tagit tillräckligt ansvar för vem som har fått regeringsmakten. Södra Afrika har varit hårdare drabbat än de flesta andra på grund av sina tre konsekutiva katastrofer - slavhandeln, kolonialismen och socialismen. Våra svenska ambitiösa försök att etablera oss som kolonisatörer och slavhandlare i Cabo Corsa på Guldkusten blev ju aldrig så där riktigt framgångsrika. Men när det gällde att sprida planekonomi och socialism i södra Afrika kan vi inte avsvära oss en betydande skuldbörda. Detta innebär naturligtvis ett speciellt ansvar för Sverige när det gäller fattigdomsutrotningen i just dessa länder. Fattigdomsutrotningen är redan framgångsrik på många håll. Stillahavsasien har utvecklats snabbast - även om ett visst bakslag nu har kommit. Troligen är det dock tillfälligt. Många länder i Latinamerika har på kort tid gått från att vara tidsinställda bomber i världsekonomin till att bli magneter för internationellt kapital, och man har också lyckats att bli av med alla diktatorer utom Fidel Castro. Sydasien har en hyfsat god, om än något instabil, tillväxt. Arabstaterna och Nordafrika står och stampar trots mycket stora biståndsflöden och ofta stora naturrikedomar i form av olja - tillgångar som ofta högbelånats i onödan. Det finns således anledning till betydande optimism. Fattigdomen kan utrotas - och det kan ske relativt snabbt om man bygger vidare på vunna erfarenheter. Bistånd skall inte vara välgörenhet utan kunskapsöverföring och samarbete. Det vi traditionellt kallar bistånd - gåvobiståndet - bör kunna utrangeras över en tjugoårsperiod. De stora problemen finns i Afrika söder om Sahara. Det är här som fattigdomen ökar. Det är här som barnantalet ligger på nästan sex barn per kvinna. Det är här som aids skördar sina flesta offer. Det är här som våra insatser behövs som allra mest. Det är här som vi behöver kraftsamla. Att Sida tror att man bäst leder och följer upp insatser i de fattigaste byarna i Afrika från ett marmorpalats på Sveavägen är ännu ett exempel på Parkinsons lag och byråkratins triumf. Den svenska diskussionen om biståndet har ofta fastnat i en sifferexercis. Utbetalningsmål som det allt övergripande målet gör att krav på kvalitet och resultat hamnar i bakvatten. Visst är det enkelt - och fordrar föga av tänkande - att räkna sina moraliska kvaliteter i procent av BNP i stället för i effektivitet, t.ex. antalet flickor som fått basal utbildning, antalet människor som fått basal hälsovård eller hushåll som fått rent vatten. Vi moderater kräver effektivitetsmål i stället för utbetalningsmål. Vi är inte ute efter välgörenhet, utan vi vill att fattigdomen skall utrotas så snabbt och effektivt som möjligt. Den årliga kostnaden får bero på tillgången på bra projekt. Vad är det som skapar tillväxt? Främst på listan kommer frihandel. U-ländernas handel är tio gånger större än biståndet. Att vi öppnar våra marknader för deras produkter är angelägnare än något annat. Speciellt gäller detta på jordbruksområdet. Här måste Sverige arbeta aktivt inom både EU och WTO. Alldeles särskilt viktigt är att inte falla undan för alla dessa krav på dolda handelshinder, t.ex. miljö och arbetsmiljökrav, som fack och hotade inhemska branscher så ivrigt kommer dragande med. Låt i stället Sida hjälpa u-länderna att förbättra sin arbetsmiljö. På många håll har framstegsinriktade regimer avlöst gamla utvecklingsfientliga. De har då ofta tvingats att från sina korrupta företrädare överta en orimlig nationell skuldbörda. Vid sådana tillfällen är skuldavskrivning en mycket viktig insats för att skapa förutsättningar för tillväxt. Men skuldavskrivningar får inte ske villkorslöst - för en korrupt regim skapar det ju bara nytt låneutrymme. Då är statsbankrutt med efterföljande regimskifte oftast att föredra. Världsbankens metod att kräva tre års välskött ekonomi före skuldavskrivningar vill vi rekommendera. Även kyrkans kampanj, Jubel 2000 - låt den fattigaste miljarden människor bli skuldfria, ställer upp på Världsbankens linje. Kom ihåg att det är vi moderater som i budgeten har en specifik post för skuldavskrivningar för skuldsatta låginkomstländer. Vi anser för vår del att det inte finns någon som helst anledning att samarbeta med regimer som inte delar vår grundläggande syn på mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi. Visst kan befolkningarna i sådana länder behöva stöd från Sverige, men då skall det stödet kanaliseras via enskilda organisationer och inte via staten. Alltför mycket bistånd skapar biståndsberoende - regimen kan bli mer beroende av biståndsgivarna än av det egna folket. Sådant är förödande. Det urholkar själva grunden för demokratin. Vi tycker därför att bistånd sällan bör överstiga 10 % av BNP i ett land. Katastrofhjälp kommer alltid att behövas, och det kanaliseras bäst via enskilda organisationer som Röda korset, Rädda Barnen och kyrkorna. Så går jag över till de direkta, tillväxtfrämjande insatserna. Respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratin som styrelseform är basala faktorer, som Inger Koch kommer att belysa i detalj. Det gäller likaså ett fungerande rättssamhälle. Jämställdhet är en kärnfråga. Basal utbildning för alla, inte minst för flickorna, är en oerhört viktig insats. Det hindrar barnarbete, ökar jämställdheten och reducerar effektivt födelsetalen. Detta och en basal sjuk och hälsovård kostar aldrig mer än 5 % av BNP i ett u-land. Biståndet är oftast mycket högre än så. Vi kan inte acceptera att dessa behov inte tillgodoses i majoriteten av biståndsländer. Marknadsekonomi är nödvändig för all tillväxt. Ekonomisk frihet som inkluderar individuell frihet, äganderätt och fri företagsamhet är nödvändiga förutsättningar. Vad vi skall göra är att hjälpa till med kunskapsöverföring och uppbyggnad av marknadsekonomins institutioner. Mycket av den övergripande ledningen för biståndet bör återföras till UD. Det har också revisorerna talat om i sin granskning av UD. Den bör integreras i den samordnade politiken gentemot våra samarbetsländer. Den statliga egenregiverksamheten bör successivt minskas, samtidigt som biståndshierarkin reduceras. Vi bör gå över till mer av kontraktsbundet bistånd. Projekten bör upphandlas i konkurrens från företag och organisationer. Sidas nuvarande utbildningar bör köpas från universiteten, och Sidas konstiga svenska reklamkampanjer, om snuttinsatser överallt i världen, bör skattebetalarna slippa - både att se och att betala. Ett bra bistånd är bästa reklamen. En fristående utvärderingsorganisation behövs, inte minst för erfarenhetsåterföringen till riksdagen. Detta hindrar självfallet inte att Sida har egna controller. Alltmer av biståndet bör kanaliseras via de enskilda organisationerna, som ofta har både den lokala traditionen, förankringen och erfarenheten. De når fram med biståndet, oavsett vilken regering landet har. Det är också enligt vår uppfattning så man ökar biståndsviljan här hemma i Sverige. Efter överläggningar med åtskilliga NGO:er har vi funnit att en årlig ökning med 10 % är vad de enskilda organisationerna anser sig klara av att ta hand om på ett bra sätt. Detta är därför vårt förslag. Fattigdomen kan - och skall - utrotas. Det kan - och skall - göras snabbt och effektivt. Bistånd är inte en fråga om kontinuerlig välgörenhet. Det är en fråga om ett temporärt och effektivt samarbete, för att göra alla länder till framgångsrika välfärdssamhällen på en integrerad världsmarknad. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla de moderata reservationerna i detta ärende, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall endast till reservation 2, som sammanfattar våra viktigaste utgångspunkter.

Fru talman! Att dimensionera biståndet efter behoven är orealistiskt. Behoven är därtill alldeles för stora. I stället tvingas vi politiskt besluta om hur mycket av våra samlade resurser vi är beredda att avsätta som vårt bidrag till att lösa de globala problemen. Under saneringen av de offentliga finanserna, som har pågått i över två år, har besparingar varit nödvändiga också på Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Det har varit nödvändigt men mycket smärtsamt. Ett land som inte kan hantera den egna ekonomin klarar inte att med lånade pengar behålla sin trovärdighet som långsiktig biståndsgivare. Vi får inte glömma bort att var tredje krona i våra utgifter 1994 var lånad. Det betyder att en tredjedel av biståndspengarna också var lånade kronor 1994. Vår trovärdighet som biståndsgivare urholkades också när vi i Sverige devalverade och deprecierade kronan för att få bukt med de ekonomiska problemen här hemma. För att uppnå en fortsatt bred uppslutning bland medborgarna för ett generöst tilltaget bistånd har denna anslagspost också fått bära en del av bördan i en ekonomiskt svår tid. Nedskärningen av resursramen har framför allt åstadkommits genom indragning av reservationer. Den löpande verksamheten i de fattigaste delarna av världen har prioriterats. Centerpartiet har tillsammans med regeringen tagit ansvar för denna politik. Det är utomordentligt glädjande att biståndsramen för 1998 ökar med 472 miljoner kronor. När detta adderas till den svenska kronans ökade värde och till ambitionen om ett bättre utnyttjande av reservationer blir resultatet att de svenska insatserna i mottagarländerna nu kan växa i omfattning. Trenden har vänt också för biståndet. Med detta kan vi inte nöja oss. Ett tydligt långsiktigt mål måste vara att återupprätta omfattningen av vårt bistånd till 1 % av BNI. Ökad rättvisa mellan världens rika och fattiga är en förutsättning för fred och en långsiktigt hållbar utveckling. 1998 års statsbudget. Om så blir fallet bör regeringen därefter kunna inleda återtagningen av enprocentsnivån. Kravet på budgetbalans och återbetalningskraven på statsskulden sätter restriktioner för hastigheten i denna återtagning. Centerpartiet konstaterar att det med nu prognosticerade förutsättningar torde vara möjligt att uppnå enprocentsnivån under den första halvan av perioden 2000-2010. Jag vill inskärpa behovet av att återgången till enprocentsnivån bör ske successivt och på ett planerat sätt. Detta är bakgrunden till reservation 7 från Centerpartiet, som gäller mom. 7, vilken jag härmed yrkar bifall till. Centerpartiet anser att regeringen bör ge Sida i uppdrag att planera för en återgång till en biståndsram på 1 % av BNI - detta för att säkerställa att utökningen av biståndsramen sker med bibehållen kvalitet. Regeringen bör återkomma till riksdagen med denna redovisning i samband med 1998 års vårproposition. Därför vill jag ställa frågan till statsrådet Schori om regeringen är beredd att göra detta. Det finns alltså inte en majoritet i utskottet för det, men jag tycker att det är angeläget att regeringen hörsammar detta önskemål. I reservation 6, från "regnbågsalliansen" fp, kd, v och mp, vill man också ha en plan för återtagandet. I reservationen väljer man emellertid att föregå återtagningsplanen med bestämda ställningstaganden om takten i återtagningen. Centerpartiet gör bedömningen att vi först vill höra Sida för att få en bibehållen kvalitet när vi återtar biståndsmålet 1 %. Fru talman! Centerpartiet har också framfört behovet av att se det samlade svenska biståndet i ett helhetsperspektiv. Olika utvecklingsländer har olika behov för sin utveckling. De fattigaste länderna behöver bistånd för att säkerställa grundläggande behov och bygga en plattform för en ekonomisk utveckling, medan andra är mer betjänta av tekniköverföringar med miljöanpassad teknik, samarbete och bestämmelser om handelsvillkor och kapitalrörelser. Centerpartiet har också i sin kommittémotion betonat FN:s roll i det multilaterala biståndet och behovet av att FN arbetar problemorienterat, inte minst med de gränsöverskridande miljö och resursproblemen, men också med alla andra problem som är av betydelse för det globala samhället. FN-systemet spelar också en mycket viktig roll i fattigdomsbekämpningen. Sveriges plats i säkerhetsrådet och vårt aktiva arbete för att stödja generalsekreterare Kofi Annans förslag om en reformering och effektivisering av FN är utomordentligt viktigt just för att FN skall kunna stärkas och för att FN skall kunna spela rollen som en samordnare, inte minst på biståndets område.

Fru talman! Biståndet och biståndsviljan är satt under hård press i dag, både internationellt och här hemma i Sverige. Opinionsundersökningar visar att biståndsviljan stadigt sjunker år efter år. I tider då det internationella samarbetet borde öka och det internationella utvecklingssamarbetet borde stärkas pekar utvecklingen åt motsatt håll. Detta är mycket allvarligt och mycket olyckligt. SCB har så gott som varje år sedan 1975 frågat svenskarna om deras inställning till biståndsanslagen. Man har ställt följande frågor: "Tycker du att biståndsanslagsnivån är lagom? Tycker du att den bör höjas? Tycker du att den bör sänkas? Tycker du att biståndet helt bör slopas?" Under dessa 20 år har andelen biståndspositiva halverats. 1975 ansåg 85 % av svenska folket att biståndet är lagom eller bör öka. I dag är den siffran nere under 50 %. De som vill minska eller helt slopa biståndet utgjorde endast 15 % 1975, men utgör i dag Om vi särskiljer ytterlighetsgrupperna, dvs. de som vill öka respektive helt slopa biståndet, ser vi än kraftigare svängningar. År 1975 var det 25 % av svenskarna som sa sig vilja se en ökning av biståndet. I dag - 20 år senare - är den gruppen nere på endast 10 %. Antalet svenskar som helst vill se att biståndet slopas har tredubblats under motsvarande tid - från 5 % till 15 % i dag. 15 % av den svenska befolkningen anser alltså i dag att utvecklingsbiståndet helt skall slopas. Det är en skrämmande utveckling. Denna biståndsnegativa svenska opinionsutveckling har fått bra draghjälp av den socialdemokratiska regeringen, som genom sina kraftiga neddragningar på de svenska biståndsanslagen på sitt sätt bekräftar och understryker opinionsutvecklingen. Det är en opnionsutveckling i fel riktning. Regeringens politik får bra draghjälp här i riksdagen av såväl Moderaterna som Centerpartiet, vilket dagens betänkande bekräftar. Moderata samlingspartiet har under många år i sina motioner föreslagit kraftiga nedskärningar av biståndet - så också i årets budgetförslag, där Moderata samlingspartiet dels önskar se en neddragning av biståndet totalt, dels gör en kraftig omfördelning från biståndet till världens allra fattigaste länder till östbiståndet. Men som sagt - detta är inget nytt. De senaste 15-20 åren har nedskärningar inom biståndet varit moderat politik. Det finns en konsekvens. Dock har det inte alltid varit så. Jag har framhållit det tidigare här i riksdagen. När enprocentsmålet uppnåddes för första gången 1976 framhöll Moderaternas utrikespolitiske talesman, som var den inte helt obekante Allan Hernelius, följande: "Vi marscherar nu vidare och når en procent av 1976 års bruttonationalprodukt. Och det skall inte stanna härvid; därom är utrikesutskottet enigt. Naturligtvis kan och skall vi göra mera. Stark åstundan härtill finns i alla partier. Å andra sidan finns också en annan opinion, vars motstånd det gäller att övervinna. Information och upplysning kan bidra härtill." Det var då det. Det är något att fundera över och begrunda - kanske inte bara för Moderaterna. Dessvärre tvingas vi se hur även Socialdemokraterna och Centerpartiet fallit in i samma mönster. Det känns onekligen trist att behöva konstatera det, eftersom dessa båda partier tidigare framtonat som progressiva och biståndsvänliga och starkt försvarat enprocentsmålet. Nu hjälps de åt med att parkera det svenska biståndet på den nivå som biståndsministern kallat för skammens gräns - det historiskt låga 0,7 %. För bara några år sedan var detta en politik som enbart bedrevs av Ny demokrati här i riksdagen. Jag vill åter citera från en riksdagsdebatt för att illustrera. Dan Eriksson, nydemokrat, sade när han satt i riksdagen följande: "Sveriges långsiktiga biståndsmål bör vara 0,7 % av BNI". Han talade för partiet. Nu har Socialdemokraterna med hjälp av Centern sett till att detta långsiktiga nydemokratiska biståndsmål förverkligats. En skammens rodnad borde framtona på biståndsministerns kinder. Tyvärr kan jag samtidigt konstatera att de neddragningar av de svenska biståndsanslagen som successivt skett under 90-talet inte enbart är ett svenskt fenomen. Det samlade internationella biståndet har under den här tiden sänkts från 0,33 % till 0,25 % av BNI. Det är den lägsta nivån någonsin. Det är stora summor som döljer sig bakom dessa nedskärningar inom biståndsområdet. Vart är vi på väg? En annan intressant opinionsundersökning, där svenskarna fått rangordna 14 olika samhälleliga insatsområden, visar att ökad u-hjälp kommer längst ned på listan. Samtidigt anger dessa svenskar att de allra viktigaste samhällsinsatserna bör vara att värna kommande generationer, skapa bättre miljö och kämpa för freden. De ligger högst på listan. Det är områden som direkt kan kopplas till biståndet och utvecklingssamarbetet. Det gäller att kunna se kopplingen mellan internationella miljöfrågor, fredsfrågor, kommande generationers framtid och ett generöst och effektivt bistånd. Uppenbarligen är det alltför många som inte ser den kopplingen. De som inte ser kopplingen blir, som jag framhållit tidigare, alltfler. Trots nedskärningarna i biståndsanslagen går stora summor av skattebetalarnas pengar till internationellt utvecklingssamarbete. Närmare 11,5 miljarder kronor anslås för detta ändamål budgetåret 1998, och Folkpartiet föreslår att ytterligare en och en halv miljard skall gå till det ändamålet. En berättigad fråga är naturligtvis: Används pengarna effektivt? Eller, som det ofta uttrycks: Når hjälpen fram? Dessa frågor möter vi väl alla då och då. Information är svårt, men samtidigt har Sida under senare tid på ett föredömligt sätt via annonser i dagspressen givit exempel på bra bistånd. Jag delar alltså inte Bertil Perssons uppfattning att detta är fel använda pengar. Jag delar däremot den uppfattning som Allan Hernelius en gång framförde här, att det är viktigt med information kring biståndsfrågorna. Det är helt avgörande. Jag har tagit med mig några av de annonser som Bertil Persson helst inte vill se. Här står i en annons från Sida "Ett annat slags fredsarbete", och sedan följer hundratals exempel. I den andra annonsen, som Bertil Persson tydligen inte heller vill se, står "Det är många som hjälper oss att minska klyftorna i världen", och sedan följer en massa exempel. Det är bra använda pengar för att informera om vad bistånd egentligen är, vad utvecklingssamarbete går ut på, nämligen att bygga en säkrare, fredligare värld, att minska klyftorna i världen. Det är vad det är fråga om. Jag kommer i mitt nästa inlägg, i nästa debattrunda, att komma in på hur vi i Folkpartiet vill se ett effektivare och bättre bistånd. Vi lyfter i det sammanhanget mycket kraftfullt fram demokratifrågorna. Jag vill slutligen ställa ett par frågor, den ena till Centerpartiets företrädare. Centerpartiet skriver i sin reservation att Sida bör få i uppdrag att förbereda en marsch mot enprocentsmålet. Varför det? Det är ju en regeringsfråga. Det var regeringen som dirigerade och sade att biståndet skulle ligga på 0,7 %, och sedan fick Sida anpassa sig efter det. Sida och biståndsorganisationerna klarar mycket väl av en återgång över några år till 1 %. Det behövs inte några längre utredningar för den sakens skull. Jag skulle också vilja ställa en fråga till biståndsministern, eftersom han är här. Ser biståndsministern den koppling jag här har gjort mellan vad regeringen gör i fråga om kraftiga neddragningar på biståndet och den sjunkande biståndsviljan i Sverige?

Fru talman! Världen förändras. Utbetalningsmålen var de första mål vi satte upp för biståndet, och efter hand har man funnit att man bör förfina de använda metoderna. Fattigdomsinriktningen lanserades först av Moderaterna. Socialdemokraterna har följt efter med detta. Jag tror att det är en betydligt klokare målsättning. Moderaterna genomförde enprocentsmålet i regeringsställning. Sedan har vi funderat på var vi står och funnit att det är effekterna i de fattiga länderna som är det viktiga. Vad vi behöver är kraftinsatser för att utrota fattigdomen. I det sammanhanget tycker jag att Sidas annonser är förödande, med sin plottrighet och sitt utspillande av små insatser. Det är ett bekymmer för biståndsviljan. Tillämpar man procentmål och har gjort utbetalningen så är ju målet redan uppnått. Man kan lugnt slå sig till ro, men resultatet kan då bli, som det ibland har blivit, penningflöden, i värsta fall benämnda importstöd, som får användas helt okontrollerat, t.ex. till bilar åt parlamentsledamöter. Svenskt bistånd bör inte skapa incitament till korruption. Det finns det redan nog av. Korruption är en förödande röta i samhället, som måste motverkas med kraft. Det är därför vi i stället ställer upp för ett kontraktsbundet projektbistånd. Målsättningar som räknas i procent av svenska pengar är dessutom för mottagarna, som måste räkna i dollar, beroende av både kronkursen och den eventuella svenska tillväxten. Realvärdet av 1 % har ju halverats på 25 år.
Fru talman! Det finns flera mål. Enprocentsmålet är ett av de mål vi har, det som kanske har svikits kraftigast av dem alla. Pengar i sig är ju bara ett medel för att uppnå de andra målen. När behoven är så stora som de är, är det fel signal att som man nu har gjort skära så kraftigt i pengarna, i medlen man har för att uträtta det man vill åstadkomma. Småinsatser, säger Bertil Persson angående de här annonserna. Samtidigt har Bertil Persson alldeles nyligen stått och prisat enskilda organisationers hängivna arbete i biståndet. Dessa annonser som Sida går ut med är upplysningar om exakt det som Bertil Persson vill se, nämligen enskilda organisationers hängivna arbete i biståndet. Det är exempel efter exempel. Det är bl.a. den här upplysningen och den här kunskapshöjande insatsen som man vill åstadkomma med annonserna. Jag håller helt med Bertil Persson om att det bästa är ett bra bistånd. Naturligtvis är det så. Men det vill också till en hel del upplysning på området. Det är alldeles uppenbart.
Fru talman! Det är bra att vi får den här debatten hyfsad. Att ha 1 % som övergripande mål innebär att utbetalningar är det enda som krävs för att målet skall uppfyllas, och det är ett mycket trubbigt mål. Sida har gått över till att prata om enprocentsmedlet. Då är diskussionen nere på en rimlig nivå. Det viktiga är vilket resultat vi åstadkommer i de länder vi samarbetar med. Målet måste vara att utrota fattigdomen och att göra det på ett effektivt sätt. Jag tror att det för biståndsviljan hade varit mycket bättre om pengarna hade kanaliserats helt och hållet genom enskilda organisationer och om den reklam som Sida gör hade varit en beskrivning av vilka enskilda organisationer man stöder och vilken insats de gör.
Fru talman! Rädda Barnen arbetar för utsatta barn i Rumänien på såväl barnhems som lagstiftningsnivå. Naturskyddsföreningen arbetar med kunskapsöverföring till den ryska miljöorganisationen Soceco, som arbetar för bevarandet av ur och naturskogarna. Detta är bara tre exempel på enskilda organisationers arbete som Sida berättar om i dessa annonser. Om Bertil Persson studerar de här annonserna noga skall han få se att det är just detta som han för en liten stund sedan och nu igen understryker, nämligen enskilda organisationers viktiga arbete. Bertil Persson går t.o.m. så långt att han säger att allt bistånd skall kanaliseras via sådana här kanaler. Det är ingen snuttifiering, det är inga små saker som görs. Det är en av grunderna för det svenska biståndet. Återigen till enprocentsmålet. När beslutet en gång fattades här i riksdagen var tanken att 1 % av BNI skulle säkras, medan vi själva skulle behålla 99 % av BNI för att göra det vi önskar. Nu fann regeringen att vi inte orkade med denna enda procent, utan vi skall ha 99,3 % själva och 0,7 % skall gå till bistånd. Det är en felaktig utveckling, enligt min mening.
Fru talman! På drygt två år har regeringen i samarbete med Centerpartiet fått ordning på ekonomin. Det var det som Centerpartiet tillsammans med Karl Göran Biörsmarks parti Folkpartiet misslyckades med: att hålla ordning på kronor och ören när vi satt i regering tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna. Jag och Centerpartiet tycker att det har varit angeläget att få ordning på landets ekonomi. Då frågar Karl-Göran Biörsmark mig varför det är Sida som skall få uppdraget att planera en återtagning av enprocentsmålet. Det finns en ganska enkel förklaring. Det här måste ske på ett sätt som gör att vi bibehåller kvaliteten och inte fyller på reservationsanslagen genom att ge en stor summa pengar under en kort tid. Det är oerhört viktigt att behålla kvaliteten. Det är den enkla förklaringen. Det är också därför vi inte anger några konkreta summor i fråga om hur återtagningen skall ske. Jag skulle vilja ställa en fråga till Karl-Göran Biörsmark. En anledning till att man håller ett sådant anförande som Karl-Göran Biörsmark gjorde tidigare är att man själv håller fanan högt. Sanningen är dock att Folkpartiet också sparar på biståndet och har så gjort sedan 1994/95. Men ni sparar inte lika mycket som regeringen och Centerpartiet. Därmed kan ni hålla den här typen av tal och be oss stå med skammens rodnad på kinderna.
Fru talman! Varför skall vi fråga Sida om en plan? Vem frågade Sida när man gick ned till 0,7 %? Man bara klippte till, och Sida fick anpassa sig efter den situationen. Man skulle kunna göra precis likadant nu: höja biståndet och låta Sida tackla det problemet. Dessutom vill jag påminna om att Sida i sin anslagsframställning hade en höjning redan 1988 som regeringen inte tog. Sida är alltså redan berett att höja biståndsanslagen. Det är riktigt som Helena Nilsson säger att vi tillsammans med socialdemokraterna skar 1 miljard 1993. Det var fel. Jag sade det då, och jag säger det nu: Det var fel. Menar Helena Nilsson att vi inte skulle kunna sanera svensk ekonomi utan att göra de kraftiga nedskärningar som gjorts på biståndsområdet? Inget annat anslagsområde har fått vidkännas så kraftiga nedskärningar som biståndet. Nu säger Helena Nilsson liksom socialdemokraterna att ekonomin är i balans. Nu finns det egna pengar. Man har egna pengar att dela ut till kommunerna. Men varför är man så långsam när det gäller biståndet?
Fru talman! När Karl-Göran Biörsmark talade om saneringen av ekonomin och besparingarna på biståndet använde han uttrycket "klippte till". Det visade sig faktiskt finnas så pass stora reservationsanslag att det gick att göra en besparing på biståndet utan att de viktiga projekten skadades. Det kan ju vara väldigt känsligt att göra sådana här snabba besparingar. Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt om Sida. Jag och Centerpartiet tror att det vore väldigt bra om Sida fick göra en plan så att vi kan se hur man kan göra ett återtag och hur snabbt det kan göras. Vi kan ha olika informationskällor när vi diskuterar med Sida, men det har också funnits en oro för att Sida om det blir alltför stora summor inte kan bibehålla den kvalitet och långsiktighet som vi förväntar oss av Sedan säger Karl-Göran Biörsmark att det var fel att spara 1 miljard 1993. Men återigen, Karl-Göran Biörsmark: Ni fortsätter ju att spara på biståndet, men ni sparar inte lika mycket som regeringen och Centerpartiet.
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Vi har ett påslag i vårt budgetförslag, som Socialdemokraterna och Centern har sagt nej till, på 1 1⁄2 miljard. Med den utveckling som ni föreslår och står bakom dröjer det tills långt in på 2000-talet, kanske 2020 eller 2030, innan man är framme där. Det är det som är skillnaden. Men vi klarar det över 0,8 %, och det är en viktig information. Sedan säger Helena Nilsson att det fanns sådana reservationsanslag att det inte var några problem för Sida att klara detta. Det är inte riktigt sant. Först och främst är en del av dessa reservationsanslag intecknade för framtida åtgärder. Samtidigt vet vi också att enskilda organisationer blev mycket hårt drabbade i besparingsskedet när man gick ned till 0,7 %. Det blev direkt en 20-procentig nedskärning i enskilda organisationers budgetar. Många organisationer hade planerat flera projekt som man bara skar bort, plötsligt och abrupt, för att klara av den situation som uppstod i och med den kraftiga nedskärningen. Det finns många exempel på detta. Underskatta alltså inte den svårighet som uppstod vid den här nedskärningen. Faktum kvarstår.

Fru talman! Det är alltid besvärligt när Hans Andersson inte hör på vad man säger. Jag framhöll alldeles särskilt slaveriet, kolonialismen och socialismen. Jag framhöll också Sveriges roll när det handlade om slaveriet, kolonialismen och socialismen och den stora betydelse som planekonomi och socialism har haft när det gällt att skapa fattigdom i u-världen. Jag kan när man talar om Latinamerika tillägga att t.ex. Argentina och Uruguay mellan krigen faktiskt hörde till världens fem rikaste länder. De har alldeles på egen hand tagit sig ned i fattigdomen bl.a. med hjälp av planekonomi och protektionism. Lösningen skulle enligt Hans Andersson vara Tobinskatten. Om man tittar på vad den skulle innebära för t.ex. Vietnam, som har 2-3 miljarder dollar i transaktioner, finner man att en Tobinskatt skulle drabba Vietnam med en lika stor summa som hela det svenska biståndet. Sedan säger Hans Andersson att han vill lösa fattigdomsproblemen. Vi säger från vår sida att vi vill utrota fattigdomen i världen, därför att fattigdomen är världens största gissel. Jag tror att målsättningen är densamma. Det som skiljer är att vi tycker att man skall vara utomordentligt effektiv i de insatser vi gör. Hans Andersson står kvar vid det gamla utbetalningsmålet.

Fru talman! Om man tittar på de länder som har de stora problemen är det vanligen så att de har drabbats - Afrika har drabbats trefalt - av samtliga dessa tre problem. Det finns andra länder som inte har drabbats av kolonialism, som bara har drabbats av vanstyre. Vi kan ta Liberia eller Nepal som exempel. Det viktiga är att dessa länder får demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Det är detta vi skall verka för. Det är inte gåvobiståndet som är det viktiga för att vi skall få en utveckling på det sätt som skett i Stillahavsasien. Där kan vi se att man på 20-30 år har kunnat gå från absolut fattigdom till relativt välstånd. Det är erfarenheterna därifrån som vi tycker att man skall ta till vara.

Fru talman! Den nya hotbilden i världen visar inte längre arméer, bombplan och vapenarsenaler. Stabilitet och fred skapas inte med starka militära försvar utan genom en oförtruten kamp mot fattigdom och sociala orättvisor. De nya stora hoten mot jordens befolkning är kopplade till de ökande klyftorna mellan rika och fattiga, den snabba folkökningen, överutnyttjandet av jordens naturresurser och den oavbrutna förstöringen av vår miljö och natur. Det har gjorts prognoser över säkerheten i världen som visar att år 2030 kommer orsaken till att ett krig bryter ut att vara miljösituationen i världen, och till miljön hör t.ex. jordens vattenresurser. Det är en sfär där biståndsarbetet sedan länge varit aktivt, byggt pumphus och borrat brunnar. Redan i dag har vi emellertid en konstant vattenbrist i ett trettiotal länder. Brist på vatten betyder brist på mat. Brist på mat betyder nästan alltid konflikter som mycket snabbt kan förändras till väpnad kamp. Det land som ligger uppströms en stor flod har god tillgång på vatten till människor, till djur och till sina fält. Men landet som ligger längs nedströms får kanske inte tillräckligt. Historien kan berätta om många sådana konflikter. År 1994 hölls i Stockholm en internationell konferens om low intensity conflicts. Det kan väl fritt översättas med konflikter av låg intensitet. Under konferensen gjorde man en dataskiss som fick namnet Världens hotbild som datalandskap. Den visar en konstruerad hotbildsutveckling från år 1950 till år 2010. Tanken var att man med kunskap om de överhängande hoten skulle kunna planera konfliktförebyggande åtgärder innan de stora kriserna, katastroferna och konflikterna slår till. Dataskissen fick bl.a. fram två nya stora hotbilder. De här två skilde sig mycket från de övriga. Den första stora hotbilden handlade om regionala konflikter, etniska oroligheter och spridning av massförstörelsevapen, dvs. atomvapen, biologiska vapen och kemiska vapen. Den andra handlade om resurser och ekologiska hot och därmed sammanhängande massflykt och migration, dvs. det som Miljöpartiet ofta framhållit - snart blir miljöflyktingar en realitet. Människor som inget hellre vill än att bo kvar i sina hemländer måste fly därför att de inte längre kan vistas där av miljö och hälsoskäl. Säkerhetsrådet fastslog redan 1992 att ickemilitära källor till instabilitet inom de ekonomiska, sociala och ekologiska områdena har blivit ett hot mot freden. Därmed har jag kommit fram till vad Miljöpartiet i olika sammanhang drivit, nämligen att vattenfrågan är ett säkerhetsrådsärende. Det framhåller vi också i Vi vill med detta säga att även om solidaritet med människor i utsatta positioner är den största drivkraften för Miljöpartiet för att arbeta med utvecklingssamarbete så är det ingen tvekan om att bistånd och utvecklingssamarbete kan bli ett verktyg i de internationella relationernas, säkerhetspolitikens, fredens och miljöns tjänst. Ordet bistånd har fått en negativ klang när det gäller relationer mellan ett i-land och ett u-land. Det gamla, uppifrån givarens horisont styrda, biståndet finns förhoppningsvis inte längre. Man talar nu hellre om utvecklingssamarbete för att beteckna att det gäller att stödja människor i deras egna ansträngningar och på deras egna villkor. Man talar om att världen har genomgått en snabb och dramatisk ekonomisk globalisering, alltför snabb verkar det ibland om man ser på vissa länder i Asien. Man talar om biståndsprojekt som i fortsättningen skall finansieras av den privata marknaden, och det är nytt. Miljöpartiet vill framhålla att stora pengar fordrar stort ansvar. Det dröjde länge innan den med rätta hårt kritiserade Världsbanken tog sitt ansvar och förstod att konsekvensbeskrivningar är ett måste. Om västvärldens marknader slår sig ned i utvecklingsländerna får det inte bli en klipparnas marknad så att företag och kapital går in och hämtar hem stora vinster som man försvinner med efter ett par år. Förutom att man har slagit ut den inhemska marknaden lämnar man kanske efter sig sociala problem och förstörda naturresurser. Det måste finnas spärrar, konsekvensbeskrivningar på lån och krediter och varför inte villkorade ansvarsåtaganden i någon form också efter det att företaget är borta. Innan det s.k. kapitalmarknadsbiståndet startar behövs fasta ramar och ett fungerande regelverk. Världsbanken är ett varnande exempel på hur det kan gå om man bortser ifrån vilka följder ett bistånd kan få. Till Världsbankens inspektionspanel, som instiftades så sent som 1993, kommer ständigt nya anmälningar. Den sista kom i september, och undersökning pågår just nu om skador orsakade av kolkraftverket Singrauli i Indien. Liksom i dammprojekten har människor inte heller här fått tillräcklig kompensation för den jord de tvingats lämna. Världsbanken har den sista tiden arbetat hårt för att förbättra sitt dåliga rykte. Men om man nu förändrar sin policy och ambitiöst försöker göra både sociala och miljömässiga konsekvensanalyser före sina åtaganden hjälper det inte mycket om man inte har samma policy i hela Världsbanken. Då tänker jag på IFC, FN:s internationella finansieringsbolag, ställer miljökrav i sin kreditgivning numera. Det är tydligen alldeles nytt. Nu kommer jag till min fråga till biståndsministern. Hur kan det komma sig att Sverige inte ställer sådana krav när man ger statsstödda garantier och krediter som t.ex. till det stora dammprojektet i Kina? Svaret från Exportkreditnämndens chef när han fick den frågan var: Vi har inte rätt att säga nej av miljöskäl. Vi har inget uppdrag från regeringen att göra miljömässiga prövningar av de här garantierna utöver de prövningar vi måste göra för att just fastställa den ekonomiska risken, alltså endast risken att kunden inte betalar. Hur kan det komma sig att Sverige deltar i biståndsprojekt som vi aldrig hade tillåtits utföra inom Sveriges gränser? Och en logisk följdfråga när det gäller de svenska företag som får krediter till verksamheter inom utvecklingssamarbetet utomlands: Varför finns det inga krav på miljökonsekvensbeskrivningar och socialkonsekvensbeskrivningar för deras projekt? Det måste de ju lämna i Sverige. Att bekämpa fattigdomen finns som målsättning i FN:s multilaterala bistånd, liksom i Sveriges bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbete. I budgeten tar man upp den privata sektorns roll i biståndet. Man talar om samarbete med svenskt näringsliv, branschorganisationer, fackföreningar och enskilda företag. Och man framhåller den ekonomiska tillväxtens nödvändighet för att ett utvecklingssamarbete skall lyckas i ett fattigt land. Miljöpartiet har alltid hävdat att frågan är vad för slags tillväxt det handlar om. Det finns tillväxt som ökar de sociala klyftorna i stället för att minska dem. Om landets finanser blir så goda att man kan bygga de sjukhus och skolor man länge önskat får det inte bli institutioner som bara kan utnyttjas av den som har pengar nog och kan betala. Biståndsramen ligger även i årets förslag från regeringen kvar på, som redan har nämnts här, skammens gräns. Fortfarande saknas det en plan för återgången till enprocentsmålet, som flera av riksdagspartierna har krävt. Miljöpartiet föreslår en trestegshöjning med ca 0,78 % för år 1998, 0,1 % för 1999 och 0,84 % för år 2000. De extra pengar vi anger är inte finansierade med höjda skatter utan med minskningar inom budgetens ram. Vi menar att nu när de flesta internationella biståndsgivare har minskat volymen på sitt bistånd borde det vara en sporre för Sverige att höja sitt bistånd i stället. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Fru talman! Under den här avdelningen ber jag att få yrka bifall till reservation 6, som gäller enprocentsmålet. Klyftan mellan fattiga och rika i världen fortsätter att växa. År 1997 har inte utgjort något undantag. Biståndet till utvecklingsländerna kan naturligtvis inte av egen kraft rätta till dessa skevheter och orättvisor, men det är ett viktigt instrument i arbetet för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med framtidstro och hopp för alla människor i alla länder och kulturer. Alla människor är lika mycket värda, och vi bär alla ett gemensamt ansvar för varandra. Vi måste gemensamt förvalta vår jords begränsade resurser så rättvist som möjligt. Solidariteten med de svaga är därför det allra viktigaste argumentet för en generös biståndspolitik, enligt vårt sätt att se. Även för vår egen räkning är det angeläget att bidra till bättre levnadsförutsättningar i andra länder. Ekonomiska och sociala orättvisor leder förr eller senare till oro och utgör en latent risk för inre, och i förlängningen även mellanstatliga konflikter. Ju mer vi kan främja en demokratisk, social och ekonomisk utveckling i världen, desto mindre blir risken för väpnade konflikter. Demokratistöd och konfliktförebyggande verksamhet kan effektivt bidra till att stabilisera nyblivna men ännu svaga demokratier och därmed också bidra till fred. Även befolkningsfrågan är starkt länkad till de säkerhetspolitiska aspekterna. Det finns olika uppgifter om hur snabbt världens befolkning kommer att ha fördubblats. Sådana prognoser är alltid vanskliga. Men vi vet att den största ökningen kommer att ske i fattiga länder. Vi vet också att vi kan starkt bidra till en naturlig nedgång av denna ökning om människor får det bättre. Då föder man inte så många barn, det har vi sett på många håll i världen. För att förhindra att väpnade konflikter uppstår måste stora satsningar på förebyggande åtgärder vidtas med en särskild fokusering på kvinnors hälsovård och utbildning. Ytterligare ett skäl till ett generöst bistånd är att Sverige genom den s.k. barnkonventionen har förbundit sig att verka för barnens rätt till en dräglig tillvaro oavsett nationell tillhörighet. I artikel 4 står att "konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina resurser söka förverkliga barnens rättigheter. När resurserna inte räcker till krävs internationellt samarbete". Kristdemokraterna välkomnar därför regeringens uttalade inriktning att det svenska biståndet skall stödja och hjälpa fattiga barn i u-länderna. Jag kommer tillbaka just till barnens situation i senare anföranden. Mot denna bakgrund är det tragiskt att konstatera att världens samlade bistånd under det senaste året har sjunkit till den lägsta nivån i modern tid, från 0,33 % Sverige har sedan 60-talet haft en biståndsnivå som i global jämförelse varit bland de högsta bland världens givarländer. Det har inneburit en hög biståndsprofil och att vårt land tjänat som föredöme för andra givarländer. Enprocentsmålet, dvs. målsättningen att Sverige skall ge 1 % av sin BNI till fattiga länder, har sedan riksdagen fattade beslutet 1968 varit grundstenen i biståndet. Hela idén med att låta det internationella biståndet uppgå till 1 % av BNI, i stället för att låsa det till ett bestämt belopp, är att en procentsats automatiskt innebär en anpassning till den ekonomiska situation som råder. 1 % ansågs rimligt med tanke på den stora klyftan mellan de rika och fattiga länderna. Behoven är omätliga. Därför kan man inte säga att ett visst belopp räcker till. Under goda ekonomiska förhållanden då BNI ökar hamnar biståndet på en högre nivå, om man upprätthåller målet på 1 %. När läget däremot är kärvt anpassas också då biståndet genom enprocentsregeln till den minskade förmågan. Att godtyckligt ändra målet 1 % till 0,7 % anser vi är att avvika från den tanke som ligger till grund för beslutet om enprocentsregeln, som tidigare har fattats av riksdagen. Bara vid två tillfällen, 1982 och 1992, har biståndet i verkligheten nått denna nivå. Jag talar då om utbetalt bistånd. Vid båda dessa tillfällen leddes faktiskt Sverige av icke-socialistiska regeringar. Sedan regeringsskiftet 1994 har biståndsnivån minskat från fyrpartiregeringens nivå på 0,9 % 1994 till dagens nivå på 0,7 %. Det är en sänkning som historiskt sett är den största någonsin och som utgör en av de största posterna i regeringens besparingsprogram. Det är en besparing som drabbar de absolut fattigaste och mest utsatta människorna i världen. Enprocentsmålet verkar ha förpassats till historieböckerna, även om man säger annorlunda. Dessa farhågor bekräftas av den närmast obefintliga ökningen på 0,02 procentenheter av biståndsbudgeten som andel av statsbudgeten som man föreslår för de närmaste tre åren. Den skall komma först år 2000. Med en sådan takt skulle biståndsbudgeten uppnå 1 % av BNI först om ett halvt sekel. Man skulle ha en del sänkningar däremellan, sedan skulle det stå stilla i flera år och därefter skulle man ta ett litet hopp uppåt på 0,02 %. Nu får vi hoppas att det inte blir så galet, men det kan vi inte veta. Därmed skulle vårt land inte längre föregå med gott exempel - det kan man inte med bästa vilja i världen säga. Det finns en stor risk att våra sänkta ambitioner påverkar även andra länders biståndsvilja. Jag har i det här sammanhanget två frågor till statsrådet Pierre Schori. Hur har för det första Pierre Schori kunnat gå med på större nedskärningar i biståndet än vad som har skett på andra anslagsområden? Varför har inte biståndsministern stått upp till försvar för sitt eget så angelägna område? Schori till att det blir en snabbare återhämtning nu när ekonomin enligt alla socialdemokratiska påståenden befinner sig i balans igen? I utskottet talar man ju om att när ekonomin kommer i balans, skall man göra någonting åt det här. Hur är det egentligen: Är den nu i balans eller inte? Jag hoppas att jag får svar på de här två frågorna till Pierre Schori. Vi har för att försöka komma någorlunda rätt när det gäller enprocentsmålet föreslagit en höjning under detta år och de två följande åren med totalt 7,2 miljarder jämfört med regeringens förslag. Vi menar att detta blir en god avstamp mot målet att återigen nå enprocentsnivån någon gång i början av nästa sekel. Vi har klart för oss att man inte ens med denna stora satsning kommer upp till 1 %, men vi menar att man redan nu måste påbörja vandringen tillbaka mot det målet. Jag menar att detta också har med biståndsviljan att göra. Jag har naturligtvis klart för mig att den sänkning av biståndsviljan som vi kan konstatera och som vi redan tidigare i dag har hört talas om har många orsaker. Bl.a. har naturligtvis den ekonomiska lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten spelat in. År 1991 kunde man konstatera att 66 % tyckte att biståndet hade en bra nivå eller att det skulle ökas. År 1994 hade denna andel sänkts till 63 %. Det kan säkert vara en förklaring till att vi då tvingades sänka biståndet något. Enligt mitt förmenande sänktes det då för mycket, men om vi hade följt socialdemokraternas förslag i krisuppgörelsen, hade biståndet vid det tillfället sänkts med 3 miljarder. Det vet jag med säkerhet. Det blev hälften av detta, och sedan ökades biståndet redan året därpå. Vi började alltså när det ekonomiska trycket lättade något omedelbart att försöka återgå. Jag menar att de signaler vi som politiker skickar ut, inte minst från regeringen, har stor betydelse också för biståndsviljan. Det skall naturligtvis också till informationsinsatser. Det finns många olika sätt att öka biståndsviljan. Jag skulle här vilja ta upp frågan om beräkningen av asylkostnader. Trots att antalet asylsökande i Sverige har minskat allteftersom t.ex. förutsättningarna för en varaktig fred i det forna Jugoslavien förbättras innebär förslag i årets budgetproposition att avräkningen ökar. Detta är märkligt. Motiveringen är att man vill ha reserver för det fall att antalet asylsökande plötsligt skulle öka. Det bedrövliga i sammanhanget är dock att om detta inte sker och vi alltså inte behöver dessa pengar, återförs dessa inte till biståndsbudgeten. Härigenom kommer vi när räkningen är avslutad inte att komma upp i 0,7 %. Är det verkligen 0,7 % som gäller för nästa års budget?

Fru talman! Jag vill tala om att hotet om att sänka biståndet under den förra regeringsperioden inte i första hand kom från moderaterna utan från socialdemokraterna. Jag får hålla moderaterna räkning för att de lyssnade på biståndsministern och att det inte blev en sänkning med 3 miljarder utan i stället med 1,5 miljarder. Detta visar också att vi hade ett ganska stort inflytande. För att nu inte i första hand titta på den sänkningen vill jag säga att ett av de år när vi satt i regeringsställning tillsammans med moderaterna kom det svenska biståndet upp till 1 %. Så har skett vid två tillfällen. Det gällde utbetalt bistånd. Det förekom alltså inte en massa reservationer, som skulle ha gjort att man inte kommit upp till 1 %. Jag tycker att detta är svar nog. Låt våra handlingar få tala i stället för eventuella tomma löften.

Fru talman! Om jag uppfattade Hans Andersson rätt talade han i den förra repliken om vad som skulle ske, om mer eller mindre en olycka skulle hända så att vi skulle få ett regeringsskifte. Vad gäller biståndet kan man klart konstatera att det senaste regeringsskiftet har varit en olycka. Jag tycker faktiskt att utfallet t.o.m. är intressantare än budgeten. Vi försöker nu alla att hålla budgeten. Vi tycker att detta är viktigt, och vi har fått stramare regler för detta. Jag är dock fortfarande mer intresserad av vad som händer än av utfallet. Vi och moderaterna har inte samma åsikter i allt som gäller biståndet, men jag har funnit att de tidigare har lyssnat på oss. De har när de kommit i bra sällskap uppfört sig bra på biståndsområdet, och jag hoppas att de gör det också i fortsättningen.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att utskottet i det här betänkandet tillstyrker regeringens förslag till nivå för biståndsramen i relation till BNI för 1998. Vi uttalar också vårt stöd för regeringens ambition att åter uppnå enprocentsmålet så snart de statsfinansiella förutsättningarna för detta föreligger. Biståndets långsiktiga mål preciserades första gången 1962. De mål som under Olof Palmes ledning lades fast var att vidga handeln, lindra nöden, förmedla kunnande och tillföra kapital. År 1968 fastställdes det s.k. enprocentsmålet. Under 70-talet utvecklades principen med programländer, som innebar att Sverige tillsammans med mottagarlandet planerade utvecklingsprojekt inom ramen för en anslagen summa, den s.k. landramen. Under senare år har strävan varit att sätta in biståndet i dess bredare ekonomiska och politiska sammanhang. Ord som strukturanpassning, givarsamordning och good governance har använts. Det har bl.a. inneburit att fredsbevarande insatser och katastrofbistånd utgjort en stor del av biståndet, liksom stöd till mottagarländernas uppbyggande av stabila och fungerande samhällsinstitutioner och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter. Näringslivets och handelns betydelse för ländernas möjlighet till utveckling har också betonats alltmer. Trots biståndets förändrade karaktär, vilken inneburit dialog med mottagarlandet om övergripande politik, givarsamordning och projekt som byggt på goda incitament sitter många länder fast i sitt biståndsberoende. I många u-länder fördes under 1970 talet en ekonomisk politik som förryckte marknadskrafterna, och länderna blev alltmer sårbara för en ogynnsam världsekonomi. Många reformer har genomförts, men få länder har lyckats bryta biståndsberoendet, skapa tillväxt och minska fattigdomen. Skuldbördan utgör i dag ett avgörande utvecklingshinder i många av de fattigaste länderna. Det är därför positivt att Sverige under lång tid har varit ett av de länder som mest aktivt agerat för internationella skuldlättnadsprogram för dessa länder. HIPC-initiativet är det hittills mest långtgående internationella programmet för skuldlättnad. Det är ett bra initiativ, och det bör utgöra ramen också för svenska skuldlättnadsåtgärder. Det gäller att säkra en sund och hållbar ekonomisk politik och inte öppna möjligheter för nya skuldsättningar som återigen skulle hindra både tillväxt och utveckling. De av riksdagen beslutade målen, resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk samhällsutveckling, formulerades, som jag tidigare nämnde, redan 1962. Därefter har miljömålet och jämställdhetsmålet fastställts. Jämställdhetsmålet innebär att jämställdhet mellan kvinnor och män har införts som ett nytt biståndspolitiskt mål. Jag tror att vi alla är överens om att om verklig förändring skall komma till stånd bör allt bistånd utgå från både kvinnors och mäns situation och bidra till att både kvinnor och män kan påverka, dra fördel av och själva bidra till utvecklingen. Det kan även ses som en konsekvent uppföljning av besluten vid FN:s kvinnokonferens 1995. De av riksdagen fastlagda målen kompletterar och förstärker varandra i det övergripande syftet att minska fattigdomen och skapa rättvisare levnadsvillkor för fattiga människor. Den tidigare stormaktsrivaliteten försvårade internationellt samarbete på många olika områden, och det kalla krigets slut har kommit att innebära nya möjligheter till global samverkan. För framtiden är det viktigt att skapa bred uppslutning kring behovet och inriktningen av det internationella utvecklingssamarbetet, och liksom tidigare bör biståndet framför allt koncentreras på stöd till de fattigaste länderna och på insatser som inte kan finansieras på annat sätt. Den långsiktiga fattigdomsorienterade inriktningen av det svenska utvecklingssamarbetet skall förstärkas. Huvudmålet för den svenska biståndspolitiken är alltså att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Begreppet levnadsnivå kan naturligtvis diskuteras, men för mig handlar det om människors möjligheter att på ett förutsägbart och säkert sätt livnära sig, att ha god hälsa och tillgång till utbildning och annan social service. Framför allt handlar det om människors och samhällens förmåga att själva utforma sin egen och kommande generationers framtid. I det sammanhanget vill jag kommentera en del av den debatt som har förts tidigare. Det går inte att sätta likhetstecken mellan utveckling och ekonomisk tillväxt. Om man bara ser till den ekonomiska tillväxten tar man inte hänsyn till fördelningsaspekterna. Det är inte alltid givet att det blir en bra fördelning. De sex biståndspolitiska delmålen samverkar för att nå det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete att angripa fattigdomens orsaker. De biståndsfinansierade insatserna bidrar dessutom till att säkra fred, åstadkomma demokrati, bistå människor i nöd och på olika sätt främja en globalt hållbar utveckling. Fattigdom har globala dimensioner och bidrar till politisk instabilitet, stora flykting och migrationsströmmar, miljöförstöring, narkotikaproblem och terrorism. På grund av detta måste fattigdomen angripas globalt, nationellt och lokalt för att åstadkomma en samlad politik för fred, säkerhet och utveckling. Konfliktförebyggande insatser prioriteras genom en förstärkning av samarbetsformerna mellan FN:s olika delar, givare, utvecklingsbankerna och enskilda organisationer. Det förhållandevis starka stödet till multilateralt utvecklingssamarbete är en lång svensk tradition som vi i utskottet ser positivt på. Det bidrar bl.a. till konfliktlösning och konfliktförebyggande, och det är viktigt att detta arbete präglas av en klar fattigdomsinriktning som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för fattiga grupper av människor. Vi anser därför att regeringens föreslagna åtaganden beträffande FN:s frivilligfinansierade verksamhet och kapitalpåfyllnader i angivna finansieringssituationer är lämpliga. FN:s ekonomiska och sociala verksamhet bör intensifieras och inriktas på en ökad grad av effektivisering, större effekt på landnivå, ett finansieringssystem som ger långsiktighet och förutsägbarhet och en rättvis bördefördelning mellan givare. Genom medlemskapet i EU har Sverige fått tillgång till en ny och viktig samarbetsform i biståndet. Biståndet har funnits som en del i EU:s politik sedan tillkomsten av gemenskapen 1957. Det begränsades till att börja med till olika former av stöd och samarbete med 18 av de ursprungliga EG-staternas f.d. kolonier. Biståndsverksamheten har emellertid numera utsträckts till att omfatta flertalet utvecklingsländer i tredje världen. I dag är biståndet en integrerad del av gemenskapens utrikes och handelspolitik. De övergripande målen för EU-biståndet överensstämmer också väl med svenska målsättningar. Det har funnits brister när det gäller effektiviteten i EU-biståndet, och det arbete som pågår inom EU för att höja kvaliteten och effektiviteten i det gemensamma biståndet är därför mycket positivt. Det bilaterala utvecklingssamarbetet bygger på en helhetssyn på utveckling. Fattigdomsinriktningen är viktig liksom anpassning till varje lands unika förutsättningar och att öka samarbetslandets engagemang i processen. De resultat som uppnås skall vara vägledande vid landval, inriktning, utformning och omfattning av framtida utvecklingssamarbete. Det har i budgetpropositionen klart angivits att långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete främst bör koncentreras till länder som har vilja och förmåga att bedriva en framgångsrik politik mot fattigdom. En förutsättning för en långsiktigt hållbar fattigdomsbekämpning är demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Det är därför positivt att demokratifrågorna står i fokus för den syn som präglar det svenska arbetet kring fattigdomsproblematiken. Det skapar förutsättningar för de fattiga ländernas folk att själva lösa sina problem. Eftersom en stor del av världens fattiga bor på landsbygden har biståndet en viktig roll att fylla när det gäller landsbygdsutveckling.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

Fru talman! Angeta Brendt började med att säga att enprocentsmålet skall uppnås så snart det statsfinansiella läget så tillåter. Föreligger ett sådant statsfinansiellt läge i dag eller ej? Jag ställer frågan med tanke på att Socialdemokraterna i andra sammanhang i dag ofta framhåller att Sveriges ekonomi är i balans, och att det finns 16
Fru talman! I ett antal motionsyrkanden från bl.a. Folkpartiet har det hävdats att Sverige mycket snabbt borde återgå till enprocentsmålet. Men vi socialdemokrater har inte ansett det ändamålsenligt att lägga fast bestämda planer för hur detta skall ske. Så snart läget föreligger räknar vi med att kunna återgå till enprocentsmålet.
Fru talman! Jag får inte riktigt resonemanget att gå ihop. Socialdemokraterna säger att Sveriges ekonomi är i balans och att det finns extra miljarder som man nu skall satsa på reformer. Har man den utgångspunkten finns det alltså ett läge där man kan välja och prioritera. Eftersom man prioriterade nedskärningar i biståndet mycket snabbt när det gällde att komma till rätta med Sveriges ekonomi är frågan: Varför är man inte lika snabb att återgå och höja biståndet när det nu, som det påstås, finns ett läge och ett utrymme? Det är det som är frågan. Vilken prioritering gör Socialdemokraterna?
Fru talman! Från regeringens sida prioriteras att Sverige så snabbt som möjligt skall återgå till enprocentsmålet. Men man anser sig inte ha möjlighet att göra det i dag.
Fru talman! Vi moderater var först ut med att tala om fattigdomsutrotningen som det övergripande målet för det svenska biståndet. Vi välkomnar naturligtvis att det har kommit en fattigdomsskrivning från regeringen. Vi har diskuterat frågan mycket med våra socialdemokratiska vänner. Vad vi däremot aldrig kan komma överens om är tillväxtfrågan. Den är på något vis väldigt besvärlig för Agneta Brendt och andra socialdemokrater. Vi menar att tillväxten är nödvändig för att man skall ha råd med fattigdomsutrotning, med hållbar utveckling och med en god miljö. Men varje gång vi vill föra ett resonemang om betydelsen av tillväxten får vi alltid ett nej från socialdemokraterna. Jag undrar vad det beror på. Visst är en bra fördelning viktig. Det är ju därför vi vill stärka demokratin och MR-frågorna - det är frågor som vi har drivit hårt från moderat sida. Det är just detta som är förutsättningen för att den ökning som tillväxten skapar kommer folket till godo. Dessutom är tillväxt beroende av marknadsekonomi i alla länder utom i de rika oljeländerna. Kan det vara marknadsekonomin som är Agneta Brendts stora oro?
Fru talman! Vi socialdemokrater är inte oroliga för marknadsekonomin. Vi har alltid hävdat frihandeln. Det som förvånar mig är att Moderaterna så hårdnackat driver kravet på ekonomisk tillväxt. Det är ju något som man på 50-talet ansåg vara det allena saliggörande för att u-länderna skulle utvecklas. Man insåg efter ett antal år att ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt inte var det enda som behövdes. Det räckte inte med att man industrialiserade och pumpade in kapital. Det behövdes också andra insatser.
Fru talman! Nu blir jag riktigt orolig. Menar Agneta Brendt verkligen att tillväxt är någonting negativt? Menar hon att man kan på ett effektivt och bra sätt kan kombinera frihandel med planekonomi? Då börjar jag bli riktigt bekymrad. Det skall bli intressant att få höra detta förklarat. Jag vill också ställa en annan fråga. Det är bara jag och kommunisterna som i den här debatten har talat om vikten av basal utbildning, inte minst för flickor. Det är för oss kanske den allra viktigaste insatsen man kan göra för att höja både levnadsstandard, rättvisa och allt annat i våra samarbetsländer. Vi moderater har krävt att man skall ställa krav på basal utbildning och basal hälsovård i Sveriges samarbetsländer. De gemensamma insatserna från biståndsgivarna i de flesta av samarbetsländerna är vida större än vad som fordras för att tillgodose ett så basalt krav. Jag undrar varför inte också Socialdemokraterna är beredda att ställa den här typen av krav på samarbetsländerna.
Fru talman! Ekonomisk tillväxt är naturligtvis nödvändig. Jag har inte alls sagt att vi inte skall ha ekonomisk tillväxt. Det är någonting bra. Men det krävs mer än ekonomisk tillväxt om ett land skall utvecklas, och om alla människor i ett land skall utvecklas. Då kommer vi också in på det som Bertil Persson nämnde nu, dvs. behovet av utbildning. Det är ett av de medel man kan använda - att befolkningen får god utbildning. I synnerhet är det viktigt att också flickor får god utbildning, och att det inte bara är något som vänder sig till pojkar.

Fru talman! Poeten och presidenten Václav Havel har fångat samtidens villkor i en enda mening: "I dagens värld angår allt alla." Och visst är det så. Efter det kalla krigets slut och i globaliseringens tidevarv är det mer uppenbart än någonsin att mänskligheten delar ett globalt samöde. Men i stället för att söka stöd och gemenskap hos varandra gör många tvärtom. Vi tycks alltmer präglade av vad Ugandas president Museveni träffande karakteriserat som "liten solidaritet och stor själviskhet". Människa ställs mot människa; skydd till flyktingar eller vård av gamla. Men det handlar inte om att välja mellan dessa utan om att ta ansvar för båda. Det handlar om solidaritet eller egoism. Det handlar om människosyn, om hur du betraktar dina medmänniskor och om hur du vill bli betraktad av dina medmänniskor. Det handlar om hur vi skapar en värld i fred och framsteg för alla, inte bara för några få. Att bygga upp nya arméer och nya Maginotlinjer tillhör den gamla tidens säkerhet. Att riva murar och att väva samman folk och nationer i civilt och fredligt samarbete är den nya tidens säkerhet. Bistånd är därför ingen nådegåva, utan ett uttryck för solidaritet med utsatta och ett sätt att skapa säkerhet och välstånd för oss alla. På samma sätt är en god flyktingpolitik ingen välgörenhet utan förföljda människors rätt att söka och få skydd undan terror och tortyr. Det internationella utvecklingssamarbetet har tagit steget in i en ny tid och en ny fas. De förutsättningar och den kraft som globaliseringen skapar kräver en helhetssyn. Regeringen har omorganiserat såväl Utrikesdepartementet som Sida. I dag har vi slagkraftiga verktyg för vår politik. Det internationella utvecklingssamarbetet och asyl och migrationsfrågorna är numera väl integrerade delar av utrikes och säkerhetspolitiken. Regeringen har också genomfört ett omfattande strategiarbete på flera av våra viktigaste områden. Den internationella solidaritetens kärnuppgift har alltid varit att bistå fattiga människor med att få makt över sin framtid och att med denna makt ta sig ur underutveckling och förnedring. Fattigdomen är fredens och framstegens värsta fiende. Precis som världssamfundet en gång bestämde sig för att upphäva slaveriet, och gjorde det, måste vi nu mobilisera politisk vilja att verkligen utrota fattigdomen. I juni i år presenterades för riksdagen den skrivelse där regeringen tar fasta på och förstärker denna huvudinriktning. Vi måste särskilt verka för att de fattigaste och mest sårbara grupperna i samhället, kvinnor och barn, skall bli mer delaktiga i utvecklingsprocessen. Sverige har i EU-sammanhang krävt att EU på ett mer systematiskt sätt skall ta hänsyn till barnens villkor och rättigheter. Vi har särskilt pekat på förhållandet mellan fattigdom och barnarbete. Vi har i dag insikt om jämställdhetens betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Vägen till demokrati och utveckling går via kvinnans frigörelse. Två tredjedelar av jordens fattiga är kvinnor. Ofta är de ryggraden i både samhället och familjen. Men kvinnor har i många länder mycket små möjligheter att påverka, delta i och dra fördel av utvecklingen. Ett växande problem i många europeiska länder är att det har uppstått ett slags moderna slavmarknader där kvinnor smugglas in i olika länder. Där lever de sedan illegalt och tvingas ofta prostituera sig. Vi kommer därför att stödja och driva projekt som syftar till att motarbeta och förebygga könshandel. Regeringen kommer i vår för riksdagen att presentera en skrivelse om utvecklingen av Sveriges relationer med Afrika i ett brett perspektiv. Vår utgångspunkt har varit att lyssna på afrikanerna själva. Vid två olika tillfällen har vi i Sverige och i Afrika samlat en lång rad politiker, intellektuella och andra i en dialog om vårt framtida samarbete. I Afrika pågår en politisk och ekonomisk utveckling som inte längre styrs utifrån. Afrikaner tar nu själva ansvar för sin utveckling ur fattigdom till välstånd och demokrati. Man finner sig inte längre i att göra som andra dikterar, som det var under kolonialismens och det kalla krigets tid. En ny generation afrikaner vill leva i öppna politiska och ekonomiska samhällen. Men parallellt med denna positiva trend pågår en annan utveckling med stater i sönderfall, där humanitära katastrofer och plundringen av resurser fortsätter. Afrikas egna strävanden att bryta detta mönster förtjänar omvärldens stöd. Vi blundar inte för övergrepp mot mänskliga rättigheter, men vi kräver inte heller ekonomiska och demokratiska hastverk eller att våra specifika modeller skall kopieras. Jag skall nämna Kongo. I 30 år blundade västvärlden för hur diktatorn Mobutu, på många sätt ett Frankensteins monster skapat av väst, plundrade sitt land och förtryckte sitt folk. Några av dessa regeringar krävde att man omedelbart när Mobutu föll skulle hålla val. Snarare är det väl så att omvärlden nu snabbt måste medverka till att Demokratiska Republiken Kongo får i gång återuppbyggnad och utveckling. Det är en förutsättning för att en demokratisk process och val skall kunna åstadkommas. Kongos stabilitet är viktig för hela regionen. Sverige har ombetts att spela en nyckelroll som ordförande i en återuppbyggnadsfond som nu tillskapas med hjälp av Världsbanken, EU-länder och andra, och vi har accepterat detta. Vi förbereder också ett stöd till en valutareform, vilket är en förutsättning för att normala ekonomiska aktiviteter skall kunna bedrivas i landet. Många års erfarenhet av utvecklingssamarbete visar allt tydligare att fattigdom inte bara handlar om materiella brister utan också om otrygghet och brist på makt. Långsiktig utveckling som gynnar folkflertalet förutsätter demokrati och medinflytande och regeringar och myndigheter som utövar god samhällsstyrning. En av våra stora utmaningar är att hitta former som på olika sätt stöder framväxten av denna utveckling i våra samarbetsländer. Under våren kommer regeringen att lägga fram en skrivelse till riksdagen som närmare skall definiera vår politik. Genom konkret, vardagligt civilt samarbete främjar vi fred och utveckling i vårt land och i våra grannländer. Det sker på alla områden och i alla former - folk till folk, kommun till kommun, regering till regering och multilateralt kring Östersjön och i Barentsrådet. Vi har slutit avtal kring Östersjön med samtliga baltiska länder om viseringsfrihet. Och vi har stött uppbyggnaden av deras gränskontroll. Detta är i allra högsta grad en illustration av den öppenhet och säkerhet som samarbetet har skapat kring Östersjöregionen. Den ekonomiska omvandlingen i Öst och Centraleuropa har skapat stora sociala problem som vi inte kan blunda för, och det drabbar i högsta grad kvinnor och barn. Folkhälsa, socialtjänst och socialförsäkringssystem är exempel på områden där vår kompetens och erfarenhet kan bidra till utveckling. Sverige kommer att i ännu större utsträckning än nu stödja Estland, Lettland, Litauen och Polen i deras förberedelser för medlemskap i EU. Riksdagen kommer i mars att få ta ställning till en särproposition om det kommande samarbetet med Central och Östeuropa fram till år 2001. Inom EU pågår just nu ett arbete med det nya avtal som skall slutas inom ramen för Lomékonventionen. Det reglerar, som vi vet, samarbetet med 71 låginkomstländer och kommer att bli ett test på EU:s vilja att skapa mer jämlika villkor med dessa världens fattigaste nationer. Ett ekonomiskt partnerskap som är ett viktigt mål kräver att vi ger ökat tillträde till EU Finanskrisen i Sydostasien är ett färskt exempel på hur intimt sammanvävda vi är och också hur viktiga de globala institutionerna är. Utan Bretton Woodsinstitutionerna, Världsbanken, IMF och den asiatiska utvecklingsbanken hade krisen inte kunnat mötas effektivt. På samma sätt som det globala finansiella systemet kräver övervakning och förmåga till snabb respons vid kriser, kräver fattigdom, orättvisor och humanitära kriser att vi skapar en global offentlig sektor. Instrumenten finns redan och också den globala etiken som den lagts fast i FN:s olika deklarationer och vid toppmöten. Sverige engagerar sig nu aktivt i utformningen och finansieringen av vår gemensamma globala sektor. Och i höstas arrangerade vi tillsammans med den alliansfria rörelsen en konferens för att diskutera globaliseringens villkor. Vi har också tagit på oss en drivande roll i reformeringen i FN och drar nu också i gång ett initiativ kring hur utvecklingsfrågorna i FN och utvecklingsbankerna skall kunna finansieras i framtiden. Framtidens internationella utvecklingssamarbete handlar om att bryta biståndsberoendet och om att skapa ett genuint partnerskap, om en utveckling som bygger på självtillit och inhemsk resursmobilisering, inte minst skattevägen, och som stärker länders och människors eget ansvarstagande. Miljarder människor måste bli delaktiga i den globala ekonomin för att få i gång den utveckling som ger lyftet ur fattigdomen. Alla, inte minst vi själva, har mycket att vinna på att utvecklingen kommer i gång i låginkomstländerna. Det skapas nya marknader, vilket gynnar även svenska företag som kan öka produktionen och i förlängningen skapa fler jobb. Partnerskap är ett samarbete på mer jämlika villkor. Utgångspunkten måste då vara en gemensam värdegrund. Utifrån detta kan parterna göra en överenskommelse och sluta ett slags utvecklingskontrakt som båda parter respekterar och tar ansvar för. I praktiken innebär det att positiva processer skall uppmuntras och stödjas, medan negativa skall brytas. Öppenhet måste ersätta slutenhet, och misstänksamhet måste bytas mot tillit. Vi vill stärka vårt samarbete med länder vilkas färdriktning går mot fred, demokrati och utveckling. Regeringar som saknar vilja eller motarbetar dessa mål kan inte påräkna vårt stöd. En dag kommer bistånd inte längre att behövas. Men vägen dit är ännu lång. Enligt FN:s beräkningar lever mer än 1,3 miljarder människor på mindre än 10 kr om dagen. Om det fortsätter i denna takt och om ingenting ändras kommer andelen fattiga i världen att fördubblas på 30 år, och det blir en tickande bomb. Det är vårt ansvar att i dag medverka till att desarmera detta hot, och det är ingen omöjlig uppgift. Kina har, tillsammans med ytterligare 14 länder i Asien, på 20 år faktiskt lyckats halvera andelen fattiga. Det skulle kosta 80 miljarder dollar om året att ge en acceptabel social basservice till alla människor på detta klot. Om industriländerna mobiliserade viljan, spenderade biståndsresurser på ett klokt sätt och fick låginkomstländernas fulla engagemang skulle mycket stora framsteg på vägen mot att verkligen utrota fattigdomen kunna göras. Globaliseringens goda sidor är de bästa möjligheter vi någonsin haft för att åstadkomma fred, demokrati och utveckling. Men globaliseringen behöver en moralisk kompass, ett globalt politiskt och etiskt ramverk. Globaliseringen måste ges ett mänskligt ansikte. Den måste styras av solidaritet och inklusion, inte av egoism och utslagning, för annars riskerar vi att få en framtid i global apartheid. Fru talman! I dagens sammanflätade värld handlar utrikespolitiken om samma frågor som inrikespolitiken. Därför måste samma värderingar styra. Fred och solidaritet är mer än vackra ord. Det är först när de omsätts i verklig handling som det går att mäta deras värde med medmänskliga mått. Stödet för en aktiv svensk utrikespolitik har av hävd varit mycket stort i denna riksdag. I år, i en tid då behoven är särskilt stora, tycks vi stå inför en ny situation. Jag tänker då på Moderaternas drastiska nedskärningar av biståndsoch flyktingbudgeten som sammanlagt beskär den svenska utrikespolitikens handlingsfrihet. Uppdrag fred kostar pengar. Uppdrag fred kräver resurser. Uppdrag fred får inte bli en läpparnas bekännelse, en tom rubrik utan innehåll. Uppdrag fred går helt enkelt inte ihop med Moderaternas åderlåtning av svensk utrikespolitik. Till sist, fru talman! Svensk välfärd är beroende av att vi klarar av att skapa ett effektivt regionalt och globalt samarbete. Svenskt näringsliv behöver alltmer marknaderna också utanför Europa. Sveriges miljöproblem kan inte lösas av oss ensamma. Sverige kommer inte att stå opåverkat om fattigdom, orättvisor och förtvivlan tilltar och driver fram en ökad migration. Sverige kommer också att drabbas om intolerans och främlingsfientlighet eldar under nya konflikter. Det är en illusion att tro att vi kan bygga vår välfärd under en glänsande glaskupa, i isolering och inåtvändhet. Välfärdsenklaven, den må vara svensk eller västeuropeisk, är i längden varken moraliskt eller politiskt hållbar. Lika viktigt som det är att bistå socialt och ekonomiskt utsatta människor genom nationell välfärdspolitik är det därför att bistå socialt och ekonomiskt utsatta nationer via en internationell välfärdspolitik.

Fru talman! Jag hade väntat mig fler frågor kring samma tema, men jag svarar gärna redan nu. Regeringen har, som bekant, haft en gigantisk uppgift när det gäller saneringen av budgeten. Vi tog över ett konkursbo; detta är ingen ny debatt i denna riksdag eller någon annanstans. Det fanns alltså strukturella problem som Sveriges regering och riksdag hade att ta itu med - i form av 240 miljarder kronor i budgetunderskott, en galopperande hög ränta, den högsta i Europa, och en tredubbling av arbetslösheten. Både regeringen och en ansvarskännande riksdag måste givetvis ta ett helhetsgrepp om detta. Var tredje krona var också i fråga om biståndet lånade pengar, som Helena Nilsson sade, precis som det var när det gällde en operation, arbetslöshetskassan etc. Detta måste man ändra på. Det här är grunden till att vi var tvungna att göra en åtstramning också på biståndet. Nu går Sverige emot den internationella trenden, som är så negativ som Hans Andersson sade. Aldrig tidigare har biståndsflödena minskat så dramatiskt i världen och aldrig tidigare har behoven varit så stora. Sverige går emot den trenden. Vi försöker uppmuntra andra. Vad vi inom EU-kretsen tillsammans med den nya engelska Labourregeringen lyckades uppnå som formulering var att man åtminstone skulle stoppa nedgången. Där har vi ambitionen i genomsnitt, kan man säga, både i Europa och i övriga världen. Vi vet ju hur det är i Japan, som nu drar ned, och i USA. Sverige går alltså i bräschen för ökade biståndsinsatser. Vi vill också göra det på strategiskt viktiga områden. Jag angav dessa i mitt inledningsanförande. Jag tycker att det är hög tid att vi koncentrerar oss på en diskussion om vad vi skall göra i fråga om vår höga biståndsvolym snarare än att bråka om 0,02 % hit eller dit.

Fru talman! Hans Andersson har faktiskt inte en riktigt tydlig och korrekt bild av EU-samarbetet. Vi kan förenas i kritiken av en viss brist på transparens - det är svårt att se vad som egentligen pågår. Vi kämpar dock för att öppna mera och få tydligare redovisningar. Vi kan också förenas i synen på att det tar lång tid att få fram pengar till projekt, men det är ju fråga om en stor apparat med många länder inblandade osv. Däremot ligger faktiskt målsättningen för EU:s biståndsarbete mycket väl i linje med Sveriges riksdags och Sveriges regerings uttalade målsättning. Det gäller då fattigdomsbekämpning, miljösatsningar och nu också jämställdheten där vi kan notera ett svenskt initiativ. Under den korta tid vi varit med i EU har vi nämligen fått jämställdhetsperspektivet att genomsyra hela EU:s biståndsbudget. Där har vi lyckats bättre än vad vi gjort i EU i stort. Jag skulle vilja råda Hans Andersson att titta litet mer på EU-biståndet, inte minst i den grönbok som kommissionen har arbetat fram och som skall vara styrande för debatten inför Lomédiskussionen.
Fru talman! År 1994, då socialdemokraterna tog över, pekade alla kurvor åt rätt håll. Hade den utvecklingen fått fortsätta hade vi haft 100 000 fler svenskar i riktiga jobb. Nu är det i själva verket 70 000 färre som har riktiga jobb. Men det är inte detta som dagens debatt handlar om. Jag delar biståndsministerns optimism när det gäller framgångarna om man använder biståndsresurserna på ett klokt sätt. Vi moderater har faktiskt legat före med att här hemma föra in den nya debatten och den konsensus som nu successivt håller på att växa fram mellan givarnationerna om biståndets utveckling. Jag ser positivt på det anslag som biståndsministern gjorde här i debatten. Vi var tidigt ute med fattigdomsutrotningen. Vi var tidigt ute med konsultationer med Afrika. Vi var tidigt ute med att säga att vi skall samverka med regimer som inte är själva fienderna för utvecklingen i landet eller korrupta. Vi var tidigt framme och sade att Sida skulle finnas på plats i Afrika på ett mycket tydligare sätt för att fånga upp tendenserna. Vi var också relativt tidigt framme när det gällde att tala om samordning med den övriga svenska utrikespolitiken. Vi var tidigt ute när det gäller effektivitetsmålen, stödet till marknadsekonomins institutioner, kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Nu ser vi att regeringen har kommit med en fattigdomskrivelse, en Afrikaskrivelse och en MR-skrivelse kommer. Jag vill fråga biståndsministern: Kommer vi också att få en samordningsskrivelse, en effektivitetsöversynsskrivelse och en skrivelse om samverkan med Världsbanken?

Fru talman! Bertil Persson vet att jag respekterar honom som en gentleman, men det han säger om moderaternas politik får mig att tänka på Charles Dickens Pickwick: You are a humbug, sir. Det finns ingen överensstämmelse med de goda intentioner som moderaterna ger uttryck för här genom Bertil Persson och de motioner som de väckt i riksdagen om dramatiska nedskärningar i bistånds och flyktingpolitiken som beskär vår handlingsfrihet och som kommer att sopa bort allt vad vi kan göra t.ex. på Balkan. Svara på frågan: Varifrån kommer alla de vackra orden när ni har motioner där vi vill skära ned allting? Ni ställt er i en skamvrå i riksdagen. Ni har tagit över Ny demokratis roll genom att vilja skära ned på detta sätt. Vad menar ni egentligen? Svara på det innan ni talar med vackra ord om att ni var först och tidigt ute!
Fru talman! Jag skall börja med att återge vad biståndsministern sade till Hans Andersson: Vi skall inte bråka om några procent hit eller dit. Alldeles frånsett det rör sig alltså den totala nedskärning som vi vill göra på den här budgeten om 315 172 000 kr. Sedan kan man diskutera om det är mycket eller litet. Det är också flyttningar mellan olika biståndsanslag. Men faktum är att det är effektiviteten som är det viktiga, inte utbetalningarna. Det har vi framhållit hela tiden. Jag vill ställa ytterligare en fråga som faktiskt har betydelse för biståndet. Riksdagens revisorer har tittat på UD och säger att det behövs en förutsättningslös och oberoende översyn. Det har vi sagt länge. Man säger att UD är undantaget från kravet att redovisa sin verksamhet. Jag vill fråga om biståndsministern tycker att det är bra. Man säger att riksdagens inflytande minskar genom att regeringen inte anger några mål utan bara talar om främsta uppgifter, vidare att behovet av specialister inte är tillgodosett samt att riksdagen bör besluta om utlandsmyndigheterna, vilket ur biståndets synpunkt naturligtvis är mycket intressant. Jag vill gärna höra om biståndsministern är beredd att nu utlova några förändringar i riktning mot vad Riksdagens revisorer har föreslagit.
Fru talman! Nu är vi inne på Riksdagens revisorer, en grupp människor som vi djupt respekterar. Vi kommer naturligtvis att följa deras anmaningar om fel finns att åtgärda. Jag ställde frågor till Bertil Persson som gäller moderaternas hela existensberättigande när det gäller att delta i en seriös diskussion om bistånds och flyktingpolitiken. Det rör sig inte om några hundra miljoner. 8 1⁄2 miljarder på tre år vill ni sopa bort. Det betyder för t.ex. 1998 att hela årsbidraget för återuppbyggnadsstöd och humanitära insatser i f.d. Jugoslavien skulle försvinna, allting till FN:s barnfond, till Unicef, UNHCR, FN:s narkotikaprogram, aidsprogram, osv. - allt detta bara för 1998. För 1999 och 2000 skulle det innebära att alla miljöinsatser, tekniskt samarbete och demokratistödet skulle försvinna. Det kan man inte komma ifrån. Det går som sagt inte att komma ifrån det. Tala om det så skall jag svara. Det finns att läsa i budgetpropositionen och mitt anförande hur vi kommer att utveckla vårt bistånd framöver.

Fru talman! Jag vill gärna ha svar på de två frågor som jag ställde tidigare till Pierre Schori: Hur har Pierre Schori kunnat gå med på större nedskärningar i biståndet än vad som skett på några andra anslagsområden inom svensk politik? Skulle man vara fräck skulle man nästan citera Dickens och vända det mot Pierre Schori. Den största åderlåtning som skett i svensk biståndspolitik har faktiskt Pierre Schori stått för. Det kan man inte komma ifrån. Min andra fråga var: Varför ser inte Pierre Schori till att vi får en snabbare återhämtning nu när ekonomin enligt socialdemokraterna är i balans? Det är det man talar om som kriteriet för att man skall kunna göra en återhämtning. Att då ha den oerhört långsamma takt som man föreslår - att den skall inträda år 2000 - tycker jag helt enkelt är skrämmande. Varför ser inte Pierre Schori till att det kommer att ske i annan takt och att vi börjar redan nu när ekonomin är i balans? Mycket av det Pierre Schori säger om inriktningen är sådant som också vi har talat om och som vi tycker är mycket bra. Jag vill också gärna ha ett svar på frågan: Kommer 1997 års, och för den delen 1998 års, utfall av biståndet verkligen att bli 0,7 %? Vi kommer knappast, åtminstone under 1997, att använda pengar för asylsökande, det kommer inte att behövas. Nu har man höjt det anslaget. Vad har man haft för anledning att höja avräkningskostnaderna? Det skulle jag vilja ha svar på. Till sist en helt annan fråga. Det har talats om att vi nu skall vara med och gå in i Kongo. Men det är alldeles för sent som hjälpen kommer. Det mycket som borde ha skett tidigare. Jag vill nu inför en aktuell konflikt, rättare sagt en katastrof, fråga: Finns det beredskap att avhjälpa den annalkande katastrofen i Somalia? Det är skrämmande bilder som möter oss av vad som kan tänkas där ske. Finns det beredskap nu?
Fru talman! Jag noterade i Ingrid Näslunds första inlägg - som för övrigt har fyra chanser till inlägg här och jag en - att hon ville öka biståndsbudgeten med, om jag hörde rätt, över 7 miljarder kronor. Samtidigt vet vi att moderaterna vill minska med 8 1⁄2 miljarder kronor. Det är en avgrund mellan två partier som säger sig vilja bilda regering tillsammans. Hur går det där ihop egentligen? Man måste ha något slags rim och reson när man diskuterar så pass allvarliga saker som människors överlevnad, som krig och konfliktförebyggande insatser, som att lindra nöd, som att få i gång utvecklingen osv. Det går inte bara att yttra vackra ord. Beträffande regeringens avsikter har vi nu efter mycket hårda uppoffringar lyckats att få något så när kontroll på statsfinanserna. Enprocentsmålet ligger fast, och vi skall närma oss detta när ekonomin så tillåter. Och glöm inte heller att det också har funnits stora reservationer liggande där man inte har kunnat utnyttja biståndsvolymen! Underutvecklingen är sådan att det inte alltid går att planera som man själv önskar inom Sida, inom Regeringskansliet eller i riksdagen. Men vi skall ännu inte ropa hej över att det ekonomiska krisen är över. Regeringen har med riskdagens hjälp fått ett grepp, men det gäller också att hålla fast vid en sund ekonomisk politik.
Fru talman! Jag vill påpeka att vår budget är väl så balanserad som den socialdemokratiska budgeten. Detta är alltså ingenting som vi gör utom ramen. Men vi har prioriterat på ett annat sätt. Trots alla vackra ord från Pierre Schori anser jag inte att han och socialdemokraterna har prioriterat biståndet. I jämförelse med andra anslagsområden har biståndsanslaget drabbats mer än vad andra anslag har gjort för att man skall få den svenska budgeten i balans. Det är där vi skiljer oss åt. Jag ställer mig naturligtvis inte bakom moderaternas biståndsbudget. Men jag vill hänvisa till den verklighet som rådde under den förra regeringen. Då blev biståndet inte lidande på det här sättet. Nu har socialdemokrater och moderater varit överens om att skära ned biståndet, eftersom moderaternas förslag och budget och Centerpartiet har bidragit till att socialdemokraterna har fått acceptans för sin budget. Men när dessa partier satt i regeringsställning tillsammans med kristdemokraterna hölls biståndet på en betydligt rimligare nivå. Vi kom aldrig ned till under 0,9 %. Från denna procentsats skulle en återhämtning till enprocentsmålet ha varit mycket lättare. Vi har aldrig varit med om en så katastrofal nedskärning av svenskt bistånd som i dag. Jag skulle vilja anföra ett annat citat beträffande socialdemokrater och moderater: "Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner".
Fru talman! Det var inte lätt att sanera efter det lättsinne som presterades av den förra regeringen. Ni säger att ni upprätthöll nivån på biståndet. Ja, men ni gjorde det med falska fjädrar, med lånade pengar. Som Helena Nilsson sade lånade man pengar utomlands till en tredjedel av allting som ni företog er inom offentlig verksamhet. Det ledde till ett gigantiskt svart hål som skulle ha raderat ut alla möjligheter till nationella och internationella solidaritetsåtgärder. Sådan är verkligheten. Det är skrymteri att säga någonting annat, Ingrid Näslund.
Fru talman! Jag vill ta upp en fråga i samband med det som biståndsministern sade om Partnerskap Afrika. Jag har läst rapporten. Biståndsministern sade: Länder som inte vill ställa upp på detta kan inte påräkna vårt stöd. Med tanke på den debatt som förs i kammaren med jämna mellanrum om att biståndet skall villkoras när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati undrar jag vad biståndsministern menade. Var det endast fråga om själva utformningen av partnerskapet och den ram som man skall ställa upp med? Eller var villkorandet beroende av mänskliga rättigheter, demokrati osv.? Det skulle jag vilja veta. Sedan ställde jag ett par frågor i mitt anförande. Jag frågade bl.a. hur det kan komma sig att Sverige inte ställer sociala och miljömässiga krav när det gäller exportgarantier och krediter? Eftersom ett av huvudmålen i biståndet handlar om miljö tycker jag att det är konstigt att Sverige inte väger in dessa krav i verksamheten, att man inte helt enkelt villkorar garantier och krediter. Många olika banker gör faktiskt det. Jag tänker då på Hallandsåsen och Skanska. Om Skanska hade varit vant att göra miljökonsekvensbeskrivningar inom hela sin verksamhet - som till stor del bedrivs utomlands - hade man också gjort det i fråga om Hallandsåsen.
Fru talman! Även Helena Nilsson, K-G Biörsmark och Hans Andersson frågade om hur vi ser på höjningstakten. Det går naturligtvis inte med förutsägbarhet att säga någonting om svensk ekonomi eftersom vi är så internationellt sammanflätade. Därför har Sida uppdraget att i ett treårsperspektiv också planera för och bevaka ekonomins utveckling och biståndets nivå. Naturligtvis är det riksdagen som ytterst avgör. De extrapengar som nu satsas till följd av att BNI ökar och att kronan är stärkt betyder att det nu blir ganska kraftiga höjningar framöver i halvmiljardersklassen per år och i enmiljardersklassen år 2000. Det är viktigt att diskutera innehållet. Därför är jag tacksam över Bodil Francke Ohlssons fråga. Det jag ville säga med min formulering var just att få i gång en debatt om partnerskapets innehåll. Vi talar nu om att vi skall gå ifrån traditionell u-hjälp med givare och mottagare till ett mer jämlikt förhållande. Ett genuint partnerskap måste bygga på gemensamma värderingar. Vi sluter något slags frivilligt kontrakt länderna emellan som respekteras och åtföljs och som båda sidor tar ansvar för. Det betyder också att kontraktet skall hållas. Gör man inte det, då går vi ur samarbetet. Däremot uppmuntrar vi dem som tar ansvar för överenskommelsen. Det var så jag menade.

Fru talman! När det gäller exportkrediten för dammbygget i Kina har denna ingenting med ukrediter att göra. Det är en ren kommersiell satsning. Den frågan får ställas i ett annat sammanhang liksom frågan om Hallandsåsen. Jag tar ansvar för u-krediter, och det rör det sig inte om i det här fallet.
Fru talman! Jag lyssnade på ett engagerat och framtidsinriktat anförande av biståndsministern. Jag väntade på att hitta en repliköppning någonstans i anförandet, men jag hittade ingen sådan. Däremot fanns det en utestående fråga, och jag skall återkomma till den. Det som Pierre Schori sade skriver jag helt under på. Han talade om solidaritet, helhetssyn, delaktighet och villkorat bistånd. Han sade: Det gäller nu att ställa krav och på så vis få en bra dialog. Allt detta är alldeles utmärkt. Den utestående frågan, som hänger kvar sedan jag höll mitt anförande, är detta med biståndsviljan i Sverige. Den kommenterade inte Pierre Schori. Mycket av det som Pierre Schori tog upp kommer vi att diskutera i nästa debattomgång. Jag har i mitt anförande, som jag kommer att hålla om en halvtimme eller så, just tankar kring ett effektivt, bra och framåtriktat bistånd. Men det här med biståndsviljan oroar mig. Den fråga jag ställde var: Tror biståndsministern att det finns ett samband mellan den kraftigt sjunkande biståndsviljan och de signaler som regeringen har sänt ut genom kraftiga nedskärningar i biståndet?
Fru talman! Jag uppskattar K-G Biörsmarks inställning här. Det finns en bred samsyn mellan partierna, med undantag av moderaterna, i de här frågorna. Därför vill jag svara seriöst. Jag tror faktiskt att om inte regeringen hade tagit ansvar fullt ut när vi genomförde den nödvändiga saneringspolitiken och också, i viss mån, tagit med biståndet, så hade den generella acceptansen av internationell solidaritet varit mindre i dag. Det måste finnas en överensstämmelse mellan vad vi gör här hemma och vad vi gör ute i världen. Det måste vara samma värderingar som styr, och vi kan inte ha för stor obalans mellan dessa. Det är min uppfattning, K-G Biörsmark, att vi faktiskt därmed räddade biståndet från att ytterligare ifrågasättas. Vi har alla här en styv uppgift framför oss, vi som förstår vikten av internationell solidaritet, att föra ut budskapet att biståndet är bra för alla, att det inte är någon nådegåva och inte någonting bara för svaga och utsatta. I längden är det bra för alla. Med solidaritet och säkerhet är det samma sak, för att inte tala om möjligheter till en större världsmarknad.
Fru talman! Jag ställer upp på det som Pierre Schori sade, att vi delar mycket av det som har sagts här. Men när det gäller just det svar som jag nu fick skiljer vi oss åt. Jag tror inte att biståndsviljan hade sjunkit ytterligare om regeringen hade fört en annan politik. Jag tror precis tvärtom, att man då hade ställt ut den internationella dimensionen på ett helt annat sätt. Jag tycker att det är mycket olyckligt att den signalen har gått ut så klart och tydligt. De som har hävdat detta i åratal fick rätt, Ny demokrati t.ex. som jag nämnde i mitt anförande, som ju hade som sitt långsiktiga mål att ha 0,7 % av BNI till biståndet. Det är det som är det allvarliga. Jag vet naturligtvis inte, men jag anar att när Pierre Schori så höjer rösten här i diskussionen, till moderaterna t.ex., så beror det litet på detta att om man har svaga argument så höjer man rösten. Jag tror nog att Pierre Schori innerst inne delar min uppfattning att det var en olycklig signal. Om regeringen nu när chansen finns hade sagt att ekonomin är i balans, att vi har ytterligare 16 miljarder kronor - fräscha, icke lånade pengar - och sedan gjort en prioritering av hur dessa pengar skall användas, då hade det varit en bra signal. Ni har nu missat chansen att för 1998 göra ett påslag när det gäller biståndet.
Fru talman! Jag tror att man gör ett opinionsmässigt misstag inom biståndspolitiken precis som inom flyktingpolitiken om man på något sätt demoniserar den andra sidan här i riksdagen. Genom att säga att Ny demokrati fick rätt ger man faktiskt argument åt Ny demokratis sympatisörer. De har inte alls fått rätt. Om man stirrar sig blind på en volym i ett visst skede, så kan man säga detta. Men se på helheten och se på riktningen! Vi lämnar ju 0,7 % och ökar biståndet, så vi bryter trenden i världen. Och vad gör vi för pengarna? Vi satsar inte bara på närområdet, och vi skickar inte bananer till de svarta, som Ny demokrati sade. Gör inte det misstaget som vissa gör inom flyktingpolitiken, dvs. att angripa regeringen och säga att regeringen har den sämsta flyktingpolitiken i världen. Det underblåser i stället främlingsfientligheten precis som när man stödde Ny demokrati, tycker jag uppriktigt sagt. Jag säger inte detta i polemik. Vi går nu vidare och skall i eftermiddag diskutera vad vi skall göra med den stora biståndsvolym som Sverige har. Det är oerhört viktigt hur vi använder dessa pengar och att vi inte använder dem felaktigt. Jag har just kommit hem från Indien och har sett hur väldigt många projekt, som inte byggde på partnerskap utan övertro på egna idéers förträfflighet, har gått om intet. Låt oss diskutera detta i stället, inte minst när det gäller Afrika.
Fru talman! Låt mig först säga till biståndsminister Pierre Schori att jag uppskattar den del av talet som mycket berörde kvinnorna och barnen, kvinnornas situation och deras roll i utvecklingen. Det finns ju med som ett sjätte biståndsmål. Jag kommer själv att beröra frågorna i mitt nästa anförande, men jag uppskattar att de fick en så central plats i det övergripande anförandet. Jag skall ställa en fråga till biståndsministern. Det är en fråga som jag litet grand steg för steg har fått svar på. Statsrådet sade att Uppdrag fred kostar pengar och att det är viktigt med de strategiskt viktiga områdena. Jag delar helt uppfattningen om vilka områden som är de strategiskt viktiga. Det har också berörts att det finns stora reservationsanslag, och det är inte dessa vi vill öka på om det blir en dramatisk ökning av biståndsanslagen på grund av att BNI ökar. Då är min fråga varför Sida inte kan få detta uppdrag. Sida har förvisso ett treårsperspektiv, men Sida borde få uppdraget att för en längre period se hur man kan använda ökade biståndsanslag. Låt mig också passa på att fråga om en annan sak som hör samman med en tidigare fråga som jag ställde till statsrådet. Det handlar om strategi för Asien. Statsrådet berörde i sitt anförande att det kommer ytterligare en skrivelse när det gäller strategi för Afrika om partnerskap. Nu har statsrådet berört Indien. Man skulle kunna tala om Vietnam. Solidaritet lönar sig. Min fråga är: Kommer det någon liknande partnerskapsstrategi för Asien?

Fru talman! Jag förhörde mig just om hur långt Asienstrategiarbetet har fortskridit. Vi har avsatt betydande resurser för att försöka utveckla vad vi storvulet kallar för en Asienstrategi. Det är betydligt svårare än att utarbeta en Afrikapolitik. Där har vi en lång erfarenhet. Jag tror att det är en av de största satsningar som har gjorts på Asien när det gäller politiskt, ekonomiskt och strategiskt tänkande. Vi har engagerat en lång rad institutioner och forskare från hela världen, framför allt från Asien. Det har rönt god respons och stort intresse från olika asiatiska länder. Satsningen har kommit väldigt lägligt när man nu ser hur många av de asiatiska tigrarnas tänder som sitter löst och hur också naturen gör revolt mot en rövarkapitalism. Det finns anledning för oss att ta vara på erfarenheterna av detta. Vi räknar med att vi i oktober kommer att ha tagit fram den första rapporten om hur vi ser på våra möjligheter att utveckla samarbetet i Asien.

Fru talman! Jag skall i dag beröra en speciell motion som jag har skrivit. Men jag måste erkänna att jag inte kan avhålla mig från att göra vissa kommentarer till den hittills förda debatten. Den första kommentaren är till Ingrid Näslund. Hon har talat om befolkningsexplosionen i världen. Med tanke på de erfarenheter jag har från Latinamerika, bl.a. samarbete med latinamerikanska parlamentariker, skulle jag vilja rikta en uppmaning till Ingrid Näslund att hon i framtiden inleder ett samarbete med sina kristdemokratiska kolleger i Latinamerika och försökte få dem litet vänligare inställda till familjeplanering. Det skulle underlätta mycket. Bertil Perssons fråga var visserligen riktad till Socialdemokraterna, men jag skulle vilja besvara den ändå. Det gäller om ekonomisk tillväxt är negativt. Ja, i vissa fall är det negativt. Dessutom är det ett ointressant mått i flera avseenden. Men det jag egentligen ville tala om är ett initiativ som jag tog år 1994/95 i riksdagen. Jag anser att regeringen bör ta initiativ till en svensk biståndslag. Det handlar inte om att försöka skapa en svensk lagstiftning som skall gälla över annan suverän stat. Det var så utskottet tolkade det första gången, och jag kan beklaga att jag formulerade mig så otydligt. Till mitt försvar kan jag bara säga att inte hade föreställt mig att jag skulle bli så grovt misstolkad. Vad är det då jag eftersträvar? Jag skulle vilja börja med att understryka skälen till att jag kommer med ett sådant här förslag om att ha en svensk biståndslag utformad i enlighet med den svenska naturresurslagen. Först vill jag hävda att det i många uländer antingen inte finns någon relevant miljölagstiftning alls eller så finns det papperstigrar, lagar som inte efterlevs. Det andra jag vill peka på är att den offentliga makten som skall representera och skydda ett kollektivt intresse - något som t.ex. en god miljö är - i många fall är svagare än kapitalstarka särintressen. Jag är väl medveten om, och känner till, Sidas policyprogram om miljön, men jag vill påpeka att det inte är bindande på samma sätt som en lagstiftning skulle vara. Jag vill också understryka att bedömningen av vilka intressen som skall prioriteras i ett biståndsprojekt inte alltid är helt självklar. Regeringar kommer och regeringar går. Jag skall senare i den här debatten komma in på ett biståndsprojekt i Chile som den borgerliga regeringen var med att sluta avtal om. Jag anser att kristdemokraterna har ett personligt ansvar för hur det gick sedan. En annan punkt är förstås att irreparabla skador kan göras på naturen på grund av politiskt godtycke. Det är inget som jag anser att man bör kompromissa om. Jag vill också säga att god miljö inte är en bonus, inte en lyx. Det är en mänsklig rättighet. Det bör gälla även resten av världens befolkning och inte bara den svenska. Om vi verkligen skall hävda att solidaritet och bistånd är synonymt, och att det inte är fråga om välgörenhet, bör vi ytterligare understryka det som statsrådet, som nu har gått, sade: Det som gäller för oss bör gälla för andra. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt enats om en miljöbalk där bl.a. talerätt för miljöorganisationer ingår. Jag skulle anse något sådant som mycket positivt för en biståndslag. En sådan lagstiftning skulle helt förändra kriterierna för hur avtal skulle kunna ingås från svensk sida när det gäller stora biståndsprojekt som innebär allvarliga ingrepp i naturen. Det innebär också att det går att utkräva någon form av ansvar efteråt. Det finns exempel som visar att miljöintressen har kommit långt i efterhand i biståndsprojekt. Det gäller framför allt dammar. Jag anser att utskottet har haft en ganska styvmoderlig behandling av min motion. Man har i skälen till att man avslår motionen påpekat att förutsättningarna för att bevilja bistånd är väldigt olika. Det krävs flexibilitet. Då skulle jag vilja påpeka att den grundläggande förutsättningen för att ingå ett biståndsavtal ändå är biståndsgivaren. Så fungerar det i dag. Det är inte säkert att det är bra, men det är så det fungerar i dag. Då kan man konstatera att det vad jag känner till inte finns någon människa i Sverige som har satt sig emot att man skall ta hänsyn till den gällande miljölagstiftningen när man gör exploateringsprojekt här. Det finns en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. När Bodil Francke Ohlsson citerar Exportkreditnämndens chef och säger att han har sagt att vi inte har rätt att säga nej, blir det än mer uppenbart att vi behöver en lagstiftning. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Människan står inför hot som är oöverblickbara. Följderna av en försämrad miljö, de sociala orättvisornas och stressens återverkningar samt globaliseringens konsekvenser och dess demokratiska effekter borde vara något som ständigt debatterades, inte minst i den här kammaren. Det borde vara något som tvingade fram beslut och som tvingade fram handling. Men så är det inte. Mänskligheten går in - med öppna ögon numera - i vad som ser ut att bli en katastrof, i vad som är en katastrof. För många människor har katastrofen dessutom pågått under väldigt lång tid. Men det ser vi ofta inte i vårt eurocentriska perspektiv. 1997, på femårsdagen av Riokonferensen, för uppföljning och avstämning. De viktigaste slutsatserna var att regeringar sviker sina åtaganden. Att världen är i sämre skick i dag än för fem år sedan ser vi t.ex. på att ekosystem är i kris. Klimatet destabiliseras, klyftorna ökar och makt och rikedomar koncentreras. Vi har fått en allt större klyfta mellan vart utvecklingen är på väg och vart utvecklingen borde gå. Problemet är att vi målar grön kosmetika på strukturer som inte förändras i grunden. Det satsas ett par miljarder i omställningsprogram, men vad gör det när ett antal miljarder samtidigt satsas på infrastrukturutveckling som går åt rakt motsatt håll? Ord och handling går inte hand i hand. I bästa fall kan den gröna kosmetikan hjälpa människor att inse vikten av verklig förändring. I sämsta fall får den folk att tro att en verklig förändring är på gång. Man slår sig till ro i konsumismens, ekonomismens och kortsiktighetens namn. Fru talman! Världsbanken skapades i en tid med andra värderingar. Det var en tid då utveckling var lika med att skorstenar skulle byggas högre och då samhället skulle byggas av ingenjörer som naturligtvis kom från väst. Helst skulle allt vara så storskaligt som det bara var möjligt. Jag menar att Världsbankens tid är förbi. Detta tar utskottet i betänkandet avstånd från. Utskottet anser att Världsbanken har gått i rätt riktning de senaste åren och att man har inlett ett ambitiöst reformarbete. Naturligtvis är det teoretiskt möjligt att reformera Världsbanken till en hållbar institution med relevanta uppgifter, men jag är absolut benägen att hävda att det skulle kosta mer än att börja om på nytt. Jag tror inte på reformering av Världsbanken annat än i form av grön kosmetika på ytan. Det är möjligt att man kan hävda att jag är väldigt pessimistisk, men jag tycker faktiskt att det finns anledning att vara det. Det finns inte mycket anledning till optimism. Sverige borde enligt min mening omedelbart avsluta sitt engagemang i Världsbanken och verka internationellt för att Världsbanken skall stängas. I stället bör vi arbeta för att främja framväxten av småskaliga, lokala organisationer med fokus på mänsklig utveckling, demokrati och ekologiskt uthålliga samhällen. Sverige bör verka för att finna andra kanaler för multilateralt finansiellt bistånd, för investeringsprojekt som bättre svarar upp mot de mål och förutsättningar som behövs för att klara en global ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Världsbanken är för stor och byråkratisk för att kunna agera som en katalysator i arbetet med att skapa rättvisa och uthålliga samhällen. Vi skall dock naturligtvis ta vara på de positiva delarna av Världsbanken. Det gäller t.ex. de policyprogram angående miljö och sociala hänsyn som Världsbanken har tagit fram och antagit för större investeringsprojekt. Arbetet med de här programmen har inneburit att man har knutit en hel del bra kompetens till sig. Dessa program är ett steg på vägen för att finna lämpliga instrument för internationell bevakning av miljö och sociala hänsyn vid stora projekt i utvecklingsländer. Denna kompetens måste vid en avveckling av Världsbanken tas till vara inom något annat av FN:s organ. Fru talman! Jag står bakom motion U211 som är behandlad i detta betänkande, men jag yrkar av tidsskäl inte bifall till den.

Fru talman! Även jag skall beröra motion U211, men jag skall inte yrka bifall till den. Vi anser Världsbanken vara en relik från en gammal lösning på jordens problem. Världsbanken sade han att vi av även egoistiska skäl blir tvungna att fördela jordens resurser bättre, bl.a. med en mer rättvis handel, därför att u-länderna, de fattiga länderna, inte kommer att acceptera situationen. Hur höga murar vi än bygger runt EU blir den skyddade verkstaden hotad. Policyn för Världsbanken har hittills inte ändrats nämnvärt sedan Jill Lindgren och jag väckte vår första motion om utträde ur Världsbanken riksmötet 1988/89. Visserligen har många vackra ord sagts om miljö och social rättvisa, men man fortsätter i stort sett i samma spår. I fråga om ekonomisk och social rättvisa ökar klyftorna mellan fattiga och rika - precis som de har gjort i Sverige. Men de ökar på ett mer katastrofalt sätt eftersom de har utgått från en annan nivå. Världsbanken stöder storbönderna och har gett pengar för stora projekt i Amazonas, vilket har lett till en ökad nedhuggning av regnskogar. Man har låtit bygga ett kärnkraftverk på Filippinerna som inte har kunnat tas i bruk - det är vi i och för sig glada för. Men det är bortkastade pengar. Sedan finns de oerhörda kraven på marknadsekonomi, kapitalistisk planekonomi, som inte är lokalt anpassade. Efter det att naturen har exploaterats och naturresurserna har ödelagts återstår skuldbördan. Det är ett lika stort problem som i övrigt, dvs. länderna sätts i skuld. Vi hörde Hans Andersson säga att Afrika har betalat dubbelt så mycket i avbetalningar på skulder som för sjukvård och skola. Detta är alldeles häpnadsväckande! Mänskliga rättigheter förbises i exploateringsprojekt som Världsbanken stöder. Det gäller t.ex. Indonesien, urbefolkningen i Sydamerika och en miljon människor som tvingas flytta från områdena vid de jättelika dammbyggena vid floden Narmada. De ursprungliga planerna var 30 stora, 300 mellanstora och 3 000 mindre. Nu har Världsbanken lämnat projektet. Men Världsbanken var med i starten. Det blir en försaltning och försumpning och jordarna minskar. Det blir ingen möjlighet till ökad utkomst för människorna som bor där. Vi motionärer vill arbeta för att Världsbanken stängs. Vi inser också att Sverige kan påverka endast marginellt. Det finns endast en delegat som vi delar tillsammans med de övriga nordiska länderna. Vi vill i stället verka för småskaliga lokala utvecklingsbanker och projekt i samarbete med människorna i landet i fråga och våra kunniga biståndsarbetare. Efter att ha studerat några enstaka exempel på Världsbanksprojekt och långivningsverksamhet runt om i världen och de sociala, kulturella och ekologiska följder som verksamheten har på berörda människor och områden vill vi ifrågasätta medlemskapet. Det finns andra FN-organ, där Unicef är ett av dem, där hjälpen till utveckling verkligen kommer de mest behövande till godo och som Sverige i stället kan stödja mer. Det finns fristående nationella och internationella organisationer som bedriver ett effektivt utvecklingsarbete i u-länderna utan att samtidigt slå sönder deras sociala, kulturella och ekologiska struktur. Vi kan höja bidragen till dem. Varför misslyckas då Världsbanken så ofta? Någon inom Världsbanken sade en gång: "Det är svårt att vara världens räddare och bank på samma gång." Andra banker samt Världsbankens policy är att minimera risker när det gäller ekonomin. Således lånar banken bara ut till dem vars investeringsmöjligheter är tillräckliga för att producera en mer marknadsmässig vinst för att reducera brister i betalningsförmågan. Banken satsar för mycket på de större jordägarna och ger krediter till delvis fel odlingar. Mycket av detta leder till monokulturer, och att odlarna inte kan föda sig själva utan blir utsatta för uppköpare som de måste sälja till för att få pengar. Världsbanken har gång på gång försökt att tysta kritiska röster med hjälp av "nya givar". T.ex. skall basbehoven tillgodoses först, miljöavdelningar skall förstärkas osv. Men i fråga om miljön gör Greenpeace i dag mer för att skydda vår framtida överlevnad och för ekonomierna än all världens beslutsfattare tillsammans. Under tiden sedan Riokonferensen har Världsbanken gett hundra gånger så mycket stöd eller lån till koldioxidproducerande fossilbränsleprojekt som till projekt för att förhindra växthuseffekten. Hundra gånger så mycket! Det är ganska horribelt. Det här gäller förstås också infrastrukturen. När banken har stött icke-koldioxidproducerande projekt har det gällt de oerhört storskaliga dammprojekten. Sverige bör gynna u-länder så att de småskaliga organisationerna får möjlighet att utveckla resurssnåla miljöprojekt och öka förutsättningarna för länderna att leva upp till kraven på mänsklig rättigheter. Det bör också vara ett krav från världssamfundet för uoch i-länder när det gäller handel och utbyte. Världsbanken besitter ett stort kunnande, och det bör kunna utnyttjas i och av utvecklingsländerna och internationella samfund. Något organ inom FN - precis som Annika Nordgren sade - bör kunna ta till vara detta kunnande och denna kompetens. Men att tro på en evig tillväxt inom en värld med ändliga tillgångar kan bara sluta med katastrof - som en vis man sagt. Tillväxt som en del av de mänskliga rättigheterna tycker vi är utmärkt. Vi är inte emot tillväxt som företeelse. Det behövs tillväxt inom kretsloppet i naturen, tillväxt av kunskaper, tillväxt i utnyttjande av alternativ teknik och tillväxt inom sparandet. Det är mer trovärdigt och framåtsyftande än den glorifierade ekonomiska tillväxten.

Fru talman! Detta var delvis en röstförklaring till den motion som Miljöpartiet och Vänstern står bakom. Men jag tror att alla som har skrivit under motionen kommer att avstå från att stödja den. Jag vet att det kom en miljökunnig person till Världsbanken 1988-1989 vid namn Arrhenius. Han slutade ganska snart eftersom han insåg att han inte kunde uträtta någonting. Det blev bara vackra ord. Det är som att tro på att Turkiet skall arbeta för mänskliga rättigheter för kurderna. Jag tror inte på detta. Men ingen skulle bli gladare än jag om jag hade fel. Jag kommer inte att stödja motionen därför att jag anser att vi måste ta en annan väg.

Fru talman! Jag har deltagit i det här. Allan Larsson sammankallade ett möte i Rosenbad efter valet 1991 - då vi i och för sig åkte ur riksdagen. Vi träffade representanter för Världsbanken och alternativrörelser från Indien. Vi trodde att vi påverkade litet grand, men vi gjorde inte det. Men det var ett mycket viktigt möte. Vi är fortfarande med här. Jag kan inte tänka mig att gå den här vägen, därför att jag tror inte på de storskaliga lösningarna över huvud taget. Jag tror att man måste komma närmare människorna. Det här är ett sätt att visa att detta inte är en lösning. Däremot inser jag att de här institutionerna är viktiga. De håller ju på att föröda jordens resurser. Om vi inte har någon möjlighet att påverka dem är det bättre att tydligt visa att de bör gå en helt annan väg. Man kan inte reparera ett gammalt hus hur länge som helst, plocka in nya tegelstenar och en ny balkong. Jag tror att stenarna och balkongen rasar. Då står man där med det trasiga huset och det händer ingenting.